Herr talman! Vid antagandet av den nya vallagen är det mycket viktigt att vi har en sådan stor samstämmighet som vi faktiskt har mellan de svenska partierna i fråga om valsystemet och olika regler i anslutning till detta. Det har träffats överenskommelser mellan partierna på olika nivåer. Jag hade t.ex. själv tillfälle att sitta i en av de utredningar som kanske bär ansvaret för ursprunget till huvuddelen av förslagen i föreliggande betänkande och proposition. Det var en utredning som på ett utomordentligt lyhört och öppet sätt leddes av en moderat, Göran Åstrand. Att jag som vänstermänniska i ett sådant här sammanhang ändå kan ge en person som arbetat med samma frågor men representerar ett helt annat parti detta erkännande, tyder på att det finns en bred samsyn i grundfrågorna. Det är utomordentligt bra för det svenska styrelsesystemet. Däremot finns det självfallet vissa nyansskillnader eller principiella skillnader utifrån vilka vi närmar oss problematiken med de politiska valen. Det gäller kanske främst synen på personval. Där har partierna helt enkelt nått en kompromiss utifrån sina olika utgångspunkter, och jag tycker att den kompromissen är hygglig. Vi får pröva den. Först efteråt vet vi om det var rätt, för att alludera på vad Kirkegaard sade en gång. Då får vi se om kompromissen måste revideras åt det ena eller andra hållet. Vår utgångspunkt är att vi är tveksamma till att införa ett alltför renodlat personvalssystem. Vi är egentligen tveksamma till personvalet som idé. Det svenska politiska systemet, såsom det har utvecklats, är baserat på de politiska partierna. Historiskt sett har de politiska partierna sitt ursprung i att vara politiska uttryck för olika samhällsklassers strävanden. Partierna bildar ett slags gemenskaper för att hävda olika klassers intressen och emancipation i samhället eller för att prägla samhället utifrån olika sociala utgångspunkters värderingar. De politiska partierna kan lyfta fram de medlemmar inom partierna som man anser vara aktiva och uppträda på ett sådant sätt att de vinner förtroende inom sina organisationer. För att medlemmar skall kunna lyftas fram och få kandidera behöver de inte ha några särskilda ekonomiska tillgångar eller särskilda kontakter i övrigt, utan partisystemet lyfter fram människor som i partiernas organisationsliv upplevs som värda förtroende och upplevs som betrodda. Den andra sidan av saken, det extremt individualiserade valsystemet, är vi inte inne på, men vi kan ta upp det för att kontrastera. Det systemet ger snarast möjligheter för en elit att ställa upp. Om partiernas roll är mycket liten krävs det stora ekonomiska resurser hos den som skall ställa upp. Det är erfarenheten från många länder med ett extremt individualiserat valsystem. Väljarens rätt blir inte att välja bland betrodda personer utan att välja bland betrodda personer ur en liten elit. Det är alltså inte säkert att den sociala speglingen och förankringen alls kan bli lika mångfacetterad som den är i ett system med partival. Detta visar också erfarenheterna från de länderna. Ett partisystem ger alltså vem som helst som är aktiv inom ett parti och vinner förtroende möjlighet att kandidera, och kandidera framgångsrikt, utan att personen behöver ha stora ekonomiska tillgångar. Dessutom vet väljaren att ett parti är ett kollektiv, samlat kring ett politiskt program. Det har ett politiskt och också socialt ansvar, som inte läggs på samma sätt på en individ. Därmed blir fördelen att ett politiskt parti är mer trögrörligt, dvs. man vet att det som det politiska partiet säger sig stå för i allmänhet håller relativt hyggligt. Så är det också i vårt land. Däremot kan partier naturligtvis svika eller utvecklas på ett sådant sätt att de mister kontakten med de sociala grupper och klasser som det har växt fram ur. Partierna kan bli en apparat som lever sitt eget liv och som bara förnyar sig själv, utvecklas till karriärvägar utan förbindelse med den rörelse som finns utanför partierna. Men förr eller senare uppstår spänningar, konflikter och också kanske partier som bättre motsvarar väljarnas önskemål och krav. Mot denna bakgrund är vi i Vänstern anhängare av ett starkt partisystem och av att detta också skall genomsyra det valsystem vi har. Sedan finns det naturligtvis ett värde av att väljaren också kan påverka partisystemet. Vi ser därför att den kompromiss som personval som vi har nått är någonting positivt som är värd att pröva. I förslaget stärks samtidigt partiernas ställning gentemot olika former av valmanipulation och fusk som kan bedrivas. Partierna har nu möjlighet att motverka detta på ett mer effektivt sätt än tidigare. Jag tycker att det är en framgång. Herr talman! Det har i debatten ibland sagts att det är utomordentligt negativt att man inte kan stryka kandidater, och att detta inte räknas i det nya valsystemet. Nu har väljaren möjlighet att markera en kandidat som han vill ha. Detta är det positiva uttrycket för väljarens ambition, vilket ju är bättre. Strykningen, som hittills inte har räknats, tas bort. Om man bara gillar ett parti, men inte dess kandidater, bör man egentligen ta sig en funderare på om det verkligen är det partiet man gillar. Om man bara vill använda sig av strykningsmöjligheten borde man kanske i stället tänka sig att rösta på ett parti med kandidater som bättre motsvarar ens övertygelse.

I många länder tillämpas sådana krav. Det gäller visserligen länder med en mycket högre grad av personvalsinslag än vad vi har i Sverige, men vi i Vänsterpartiet tror att det är utomordentligt viktigt att detta sker när Sveriges politik internationaliseras. Jag har lämnat en reservation till förmån för rösträtt för invandrare i riksdagsval på samma grunder som invandrare har rösträtt i kommunala val. Det har jag gjort därför att invandrarna blir en del av ett socialt sammanhang när de kommer hit, och under många år verkar och arbetar i landet. De har samma arbetsplats som svenskar, och gemensamma sociala och ekonomiska intressen. Står en invandrare arbetslös har han gemensamma sociala villkor med andra. Då är det också rimligt att han skall få påverka politiken även på riksplanet. Utskottsmajoriteten vill att rösträtt och medborgarskap skall följas intimt åt, och även Håkan Holmberg argumenterade för detta. Detta är egentligen en produkt av en period i historien när befolkningssammansättningen var mer homogen, och när befolkningsrörelserna inte var så stora som de tyvärr, på grund av olika omständigheter, är har varit under våra dagar. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 2 och

Herr talman! Jag delar Kenneth Kvists uppfattning om att det är väsentligt att vi har en bred samsyn på valsystemet och dess utformning. Man kan säga att det är demokratins spelregler som vi på det sättet slår fast. Vi bör vara överens i så viktiga frågeställningar. Men detta får naturligtvis inte undanskymma det angelägna i att vi för en debatt i frågorna. Jag vill inte sticka under stol med att jag har rätt starka preferenser både för det tyska systemet och för att kanske diskutera ett system med två valomgångar av den franska typen. Jag vill i varje fall att detta skall diskuteras. Vi skall inte lägga locket på och säga att vi lever i den bästa av världar, utan det kan också finnas andra lösningar på de här problemen. Detta gäller naturligtvis också personvalet. Kraven på ett sådant har vuxit fram därför att man har varit missnöjd med partiernas dominans i de här sammanhangen. Väljarna har haft alltför små möjligheter att göra sig gällande. Därmed är det inte sagt att det personval vi nu tillämpar i Sverige är det bästa, utan det är en kompromissprodukt som vuxit fram. Vi får pröva den. Där vi prövat den hittills har resultaten inte varit alldeles lysande och entydiga. Kanske hade den finländska modellen, med ett mer renodlat och direkt personval, varit bättre. Med den kanske vi hade kunnat få större effekter. När det gäller invandrarna och deras rösträtt hittar jag inte något enda land där invandrarna har rösträtt i parlamentsvalen - valen till det nationella parlamentet. Däremot har de det i det kommunala valet - i den lilla kretsen. Det är där de har sin dagliga gärning, och det är naturligt att det skall vara så. Medborgare i EU-länderna har också möjlighet att delta i val till EU-parlamentet, vilket också är något väsentligt i sammanhanget. Men jag tror att rösträtten till de nationella parlamenten bör vara knuten till medborgarskap i landet i fråga.
Herr talman! Givetvis måste vi ha en fortlöpande dialog och prövning av olika system, och föra en diskussion mellan partierna också där vi har principiella utgångspunkter som skiljer sig åt. Det är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla och förbättra valsystemet. Vi är helt överens om det. Jag har ändå velat betona att utgångspunkten i den folkrörelsebaserade demokrati som vi till övervägande del har i Sverige är en utomordentlig utgångspunkt. Man behöver inte bara gå utanför landets gränser för att söka modeller, utan man kan också utveckla det system som är grundlagt och väl förankrat hos det svenska folket. När det gäller invandrarnas ställning är inte erfarenheterna från några länder särskilt imponerande.

Detta förstärker utanförskapet. Därför menar vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att driva och diskutera också den frågan.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag satt i fel bänk förut. Det är inte alltid så lätt så här på morgonen att veta var man skall befinna sig. Däremot vet jag var man skall befinna sig när det gäller röstning i olika lokaler, i varje fall enligt mitt förmenande. Jag står fast vid att rösträtten i val till de nationella parlamenten bör förenas med medborgarskapet. Kenneth Kvist tog upp en punkt i sitt första inlägg som jag inte hann beröra direkt. Det gäller de ekonomiska resurserna vid personval. Jag tror att vi inte alls är mogna för någon sorts lagstiftning för redovisning av vilka ekonomiska resurser som används. I de länder man försökt med detta har man grundligen misslyckats, kan man säga. Däremot tror jag det kan vara bra med en viss frivillig redovisning. Men som Kenneth Kvist säger är det naturligtvis en av nackdelarna i sammanhanget just att plocka fram de ekonomiska resurserna i personvalet som sådant. De kan bli väldigt ojämnt fördelade. Å andra sidan blir det samtidigt mer av en öppen tävling, vilket kan ha sina positiva effekter i sammanhanget. Vi måste som sagt var vara lyhörda i framtiden, och se hur de olika försöken slår ut. Jag är inte helt nöjd med personvalet så som det hittills har slagit ut - dels i försöken i kommunerna vid förra valet, dels i valet till Europaparlamentet. Det finns många frågetecken i sammanhanget. Men låt oss se vad som händer i framtiden.
Herr talman! Vi lever i en tid när människor av olika anledningar tvingas flytta runt mellan olika länder. Därmed lever och verkar de, ibland kanske mot sin vilja på grund av att de har tvingats till flykt, under vissa nya sociala omständigheter. För att dessa människor inte skall ha ett utanförskap är det nog av utomordentlig vikt att de, efter en tid och när de har visat att de kommer att stanna under en lång tid, kan utöva fullvärdiga demokratiska fri och rättigheter, och dit hör ju rösträtten. Därför menar vi att detta krav är viktigt. Vi kan kanske närma oss samma problem genom att vi ser över lagstiftningen kring hur man vinner medborgarskap. Man kan kanske lösa upp frågan den vägen. Vilket alternativ man än väljer tror jag att det är viktigt att man också, för att kringgå de underliggande sociala problemen med gettoisering och socialt utanförskap, erbjuder demokratiska rättigheter till alla människor som lever, verkar och har för avsikt att göra det i ett land. Detta med någon form av kontroll av de ekonomiska villkoren prövas i del länder. Det är mycket svårt att få en effektiv lagstiftning därvidlag. Det kan jag hålla med om, men samtidigt är det viktigt att det finns ett visst regelverk så att väljarna också får reda på om det är intressen utanför partierna som särskilt backar upp en kandidat. Därför tycker jag inte att det finns anledning att vika från den ståndpunkt jag har intagit i reservationen tillsammans med liberalerna.
Herr talman! Kenneth Kvists allmänna reflexioner om personvalet och det han sade om eliter är ju intressant. Jag vill ge några egna reflexioner kring detta. Det är klart att det finns en risk att man, i alla fall med en viss typ av utformning av personval, får ett läge där människor med rejäla resurser bakom sig, i form av pengar, organisationsuppbackning eller vad det kan vara, kommer att bli allt mer vanligt förekommande i politiska församlingar utan att för den skull ha några politiska insikter. Men det finns ju också ett annat problem som jag tycker att vi har att hantera i den verklighet vi nu lever i, nämligen en politisk elit som har en förmåga att förnya sig själv. Där förekommer det naturligtvis, även om vi inte alltid vill erkänna det, att det bereds reträttplatser för personer ur t.ex. kommunalpolitiken genom att de sätts upp på valbar plats på en riksdagslista. Det förekommer kanske köpslående mellan olika grupperingar. Dessutom har vi detta med det heliga omvalet och allt sådant som jag var inne på i mitt inledningsanförande. Där kan man också tala om att en elit förhindrar väljarnas möjlighet att direkt få inflytande över vilka som skall företräda dem. Ur mitt perspektiv är detta med att processen kan gå snett inom de politiska partierna i det system som vi hittills har haft ett väldigt starkt skäl, kanske det starkaste, för att ha ett starkare inslag av personval. Sedan vill jag också kommentera detta med invandrarna. Rösträtt hänger ju samman med medborgarskap, och medborgarskap - och nu låter jag litet högtidlig - handlar också om att ta ett nationellt ansvar. Jag tycker att man skall se medborgarskapet på det sättet. Det finns liksom inte något mellanläge, som Kenneth Kvist vill antyda, utan antingen upphäver man detta samband eller också har man det kvar. Skulle man upphäva det hamnar man, i alla fall i det europeiska samarbetet med den logik som gäller i alla andra länder, på en väg som leder till en förbundsstatsliknande utveckling av EU, vilket jag inte tror att Kenneth Kvist vill. Man skall nog se upp med vilka argument man använder här.
Herr talman! Jag tror nog inte att det leder till någon förbundsstat. Det handlar ju om att ge människor som lever och verkar i ett socialt sammanhang en möjlighet att inte vara så utanför det samhälle som de lever i som de är när deras demokratiska rättigheter är beskurna. Om man tänker litet på vad Håkan Holmberg säger om nationellt ansvar tror jag nog att det många gånger är utomordentligt orättmätigt när det gäller invandrarna. Jag hoppas att Håkan Holmberg, som ju i allmänhet är en mycket progressiv man i invandrarfrågor, egentligen inte menade detta så som orden föll. Jag håller med Håkan Holmberg om riskerna för byråkratisering av partisystemen och att det uppstår en politisk elit. Jag sade det litet kortfattat i mitt anförande. Men poängen är trots allt att det är politiska partier och deras helhetsprogram som väljarna framför allt väljer mellan och inte individer. De politiska partierna står för vissa ståndpunkter. Sedan finns det naturligtvis svek mot vallöften och allehanda sådana saker, men blir väljarna tillräckligt förgrymmade finns det ju andra politiska partier att vända sig till. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att man har ett starkt partisystem i grunden. Därför kan jag tycka att det är okej att vi prövar den här kompromissen även om jag kanske är ännu mera för ett partisystem. Detta kan vara ett sätt som någorlunda avhjälper det berättigade missnöje och den berättigade kritik som finns mot partisystemet att det har förstelnat.
Herr talman! Skulle det råka bli så där jag bor att Folkpartiet har en kandidat överst på listan som jag absolut inte vill se i riksdagen vill jag gärna kunna rösta på en annan folkpartist och ha en chans att få in vederbörande i stället för att vara hänvisad till att rösta på Vänsterpartiet, Moderaterna eller något annat parti. Jag tycker nog att den synpunkten från Kenneth Kvist väger ganska lätt. Jag tror att de flesta människor uppfattar valsituationen på det viset. När det gäller invandrares rösträtt i riksdagsval inser egentligen alla att medborgarskap i ett land innebär både rättigheter och skyldigheter, och det finns en koppling mellan dessa saker. Man upphäver väldigt mycket av substansen i medborgarskapet om man förändrar det på det sätt som Kenneth Kvist är inne på. Det är ju inte sant att invandrare utan medborgarskap i Sverige saknar förankring i ett socialt sammanhang därför att de inte har rösträtt i riksdagsval. Det finns ju möjligheter att rösta i kommunalval. Alldeles för få, och dessutom allt färre som det verkar, utnyttjar detta. Men det är ju ett problem för sig. Det får hanteras på olika sätt av partierna bl.a. I en tidigare replik sade Kenneth Kvist att om man avser att stanna här under lång skall man kunna få rösträtt i riksdagsval. Det är självklart, men stannar man här tillräckligt lång tid - och det är ju i verkligheten bara fråga om några få år - är man ju berättigad till svenskt medborgarskap. Därmed löser sig ju frågan av sig själv. Man kan, som jag sade i inledningsanförandet, ytterligare se över möjligheterna att få svenskt medborgarskap. Det kan kanske gå snabbare i vissa lägen osv. Medborgarskapsfrågor kommer ju dessutom att utredas. Det har nyss tillsatts en utredning om detta. Det naturliga är ju att gå den vägen.
Herr talman! Tidigare fanns strykmöjligheten för att få bort misshagliga kandidater. Nu finns möjligheten att stryka för en kandidat som man verkligen vill ha. Jag tycker att vi kanske närmar oss ett optimalt gott valsystem, men det får framtiden utvisa. Det är alldeles riktigt att invandrarna lever i ett socialt sammanhang. Jag kan också tänka mig att den minskade andelen invandrare som deltar i kommunala val har något samband med att kommunernas självstyre egentligen har rubbats och att mycket av politiken egentligen styrs centralt i landet. Därför tycker man att den kommunala rösträtten egentligen är en sorts halvmessyr i förhållande till att kunna rösta allmänt. Som sagt var, förhållandena har faktiskt förändrats. Jag tror inte att vårt medborgarskap tar anstöt av att vi ser den sociala tillhörigheten som kanske viktigare än den formella tillhörigheten. Jag tror att fullvärdiga demokratiska rättigheter för alla som lever och verkar i ett land är av utomordentligt värde för att vi skall kunna bekämpa segregation och få till stånd ett integrerat och bra samhälle.

Herr talman! Birger Hagård från Moderaterna inledde den här debatten med att prata om majoritetsval, till skillnad från proportionella val. Det finns en förkärlek - en lockelse - bland en del för en övergång till ett system med majoritetsval, i stället för det valsystem vi har i dag. Jag kan förstå att när man som Moderaterna för första gången i modern historia befinner sig i ett läge där man i opinionen är störst i Sverige känns det intressant med majoritetsval. Det innebär ju att det största partiet får en oproportionellt stor andel av platserna i parlamentet. Ofta leder det, som i Storbritannien, till en situation där ett parti som har långt under 50 % av rösterna får en stor majoritet i parlamentet. Det är det avgörande argumentet mot ett system med majoritetsval,tycker jag. Principen en människa, en röst är väl ändå det grundläggande, det rimliga, när man skall diskutera demokrati. Det grundläggande är väl att alla väljares inflytande har lika stort värde när det gäller att fördela makten i samhället. Det betänkande som vi diskuterar i dag utgår från en kompromiss som kom till under den förra mandatperioden, 1991-1994, när Miljöpartiet tog en liten paus i politiken, på riksdagsnivå i alla fall. Jag tror att det , inom parentes sagt, var nyttigt för Miljöpartiet att hamna litet utanför ett tag. Det ger tid för eftertanke. Jag skulle önska att fler i framtiden fick möjlighet att tänka över vilka frågor som är viktiga i politiken och vilka frågor som man vill driva. Det centrala i uppgörelsen handlar om personvalsfrågan. Miljöpartiet har inte i någon större utsträckning en avvikande uppfattning, i förhållande till den som majoriteten har kompromissat sig fram till. Vi menar att människorna i politiken har en stor betydelse. Det måste på ett eller annat sätt slå igenom i ett bra demokratiskt valsystem, där människor också får möjlighet att påverka vilka som skall bli valda till politiska organ som riksdagen. Väljarnas inflytande ökar rimligen när man inför ett personvalssystem, och det är bra. Men det finns också nackdelar med att införa ett personvalssystem. Politiken riskerar att hamna i bakgrunden. Erfarenheten från flera länder är att man får en större fokusering på personer och konflikter mellan personer, i stället för på politiska ideologier och grundvärderingar. Särskilt i en tid som i hög grad präglas av en ytlig kändiskultur finns det en risk med ett sådant valsystem. Beroendet av finansiärer och grupper som står nära dem som skall väljas riskerar naturligtvis också att öka. Därför är det viktigt, tycker jag, att vi får ett system där man öppet och klart redovisar de medel, de pengar, som satsas av enskilda personer i personvalskampanjer. Annars skapas lätt ett intryck av korruption och grumlighet i demokratins valsystem, och det vore väldigt olyckligt. Jag skulle önska att vi fick någon form av gränser för personvalskampanjerna, att vi fick maximiinsatser. Det kanske inte känns så väldigt angeläget nu, med den situation som råder i dag. Men det kan bli annorlunda i framtiden. Värdet av att få tillgång till platserna kan bli större, det kan bli ett större ekonomiskt värde i att bli riksdagsledamot. Det förslag som nu har lagts fram har en del positiva inslag. Men det innehåller också en del dåliga saker, tycker jag. Det gäller bl.a. siffran 8 %. Vi har ju vid ett par tillfällen sett hur personvalsinslaget blir, när gränsen går vid 5 %. I t.ex. valet till EU parlamentet hade vi en sådan gräns. I ett personval där gränsen går vid 5 % räcker det med att 5 % av rösterna för ett visst parti går till en viss person för att det skall få genomslag. Men för att det i realiteten skulle ha någon betydelse i valet till Europaparlamentet räckte inte det här. Valet till Europaparlamentet påverkades inte på något avgörande sätt av att vi hade ett personvalsinslag. Det tycker jag är litet grand oroväckande. Vi tänker oss att man inför ett riksdagsval väljer att gå ut stort med att man inför personvalsinslag i politiken. Man säger att väljarna får större möjlighet att påverka vilka som skall bli ledamöter, inte bara välja parti. Har man då en gräns vid 8 % och det visar sig att nästan ingen valdes in genom personvalsinslaget därför att man hade satt ribban för högt för att det skulle ha betydelse, kan det leda till ett väldigt bakslag. Det kan leda till att vi får ett ökat misstroende till valsystemet i Sverige. Det tror jag är farligt. Det finns redan ett alltför stort misstroende mellan politiker, det politiska systemet och många väljare. Det finns en risk för att det här förslaget förvärrar den situationen. Det tycker jag att vi måste uppmärksamma, även om det inte blir som jag vill. Jag tycker att det skall gå en gräns vid 5 % för personval som är gemensam för både kommunalval och riksdagsval. Även om det inte går igenom nu tycker jag att det är någonting som vi måste uppmärksamma framöver. Om det här inte får genomslag måste det ändras. Man skall inte ge väljarna en illusion av att de kan påverka. En annan viktig fråga när det gäller valsystemet är naturligtvis vilka som har rösträtt. Miljöpartiet vill aktivt förändra systemet. Vi vill att man går mot ett system som mer präglas av att människor har möjlighet att rösta och påverka samhället där de bor. Det medborgarskap som är grunden i dag tycker jag att Håkan Holmberg på ett olyckligt sätt mystifierar. Det brukar inte vara kännetecknande för folkpartister att agera på det sättet. De brukar vara stolta över att man har ett så rationellt tänkande inom Folkpartiet. Men nu tycker jag att Håkan Holmberg mystifierar medborgarskapet, genom att hävda att det på något sätt skulle bidra till att människor känner ansvar. Jag tror att människor som har bott här i många år, som lever här, som betalar skatt här, som verkar i landet och som har sin familj här känner lika mycket ansvar som den gör som får ett medborgarskap. Det finns många invandrare i Sverige som inte vill göra sig av med sitt medborgarskap i det land man bodde i tidigare. Jag tycker att man skall respektera den inställningen. Även om det slutar med att personen i fråga lever resten av sitt liv här, kanske han inte vill lämna den kopplingen till det forna hemlandet. Slutsatsen bör vara att det är rimligt att ändra det här systemet. Det är rimligt att människor får rösträtt, inte bara till kommun och landstingsval utan också till riksdagsval, om man bor och verkar här en längre tid. En treårsgräns anser vi i Miljöpartiet kan vara rimligt. Vi föreslår därför att systemet ändras på det sättet. Håkan Holmberg tar också upp att invandrarna inte i någon särskild utsträckning röstar i kommunalvalen. Jag tror att en orsak till att man inte gör det är att vi har ett valsystem i Sverige där riksdagsvalet i oerhört hög grad präglar hela valet. Kommunalvalet hamnar helt och hållet i skymundan. Det är också ett viktigt skäl till att vi bör införa skilda valdagar i Sverige igen. Det har också under de senaste 20-30 åren skett en mycket stor förändring när det gäller kommunerna i Sverige. De har fått betydligt större befogenheter. De har också vuxit mycket starkt. Det har blivit större organisationer som har större betydelse för människor i vardagen än de hade för 30-40 år sedan. Att vi i den situationen har fått en ändring som innebär att hela det kommunala valet kommer i skymundan är paradoxalt. Det borde ha varit tvärtom. Vi borde under den här perioden ha lyft fram kommunerna och verkligen betonat att kommunalvalet är ett särskilt val för sig, som kräver att medborgarna tar ställning i en särskild ordning. Samtidigt pågår en mycket stor och omvälvande process. Majoriteten här i riksdagen väljer att steg för steg lyfta bort besluten från riksdagsmakten, från de nationella beslutande församlingarna till överstatliga, federala institutioner som EU. Det innebär att vi sammanlagt får ett valsystem som blir irrelevant. Det val som dominerar hela valsystemet har en allt mindre betydelse för utgången, och det som kommer i skymundan blir i verkligheten allt viktigare för medborgarna. Miljöpartiet föreslår också att vi skall genomföra en sänkning av åldersgränsen för röstberättigade till 16 år i stället för 18 år. Vi har fått en förändring från treåriga till fyraåriga mandatperioder. Det har i praktiken inneburit att vi har höjt åldersgränsen för riksdags och kommunalvalen. I praktiken är förstagångsväljarna i genomsnitt 20 år när de får rösta första gången. Skulle man sänka gränsen till 16 år skulle den genomsnittliga åldern vid förstagångsvalet vara 18 år. Det är rimligt, tycker jag. Just i den här perioden, när ungdomar är mellan 16 och 20 år, är de ofta mycket aktiva och intresserade av politik, även om de inte går med i ett politiskt parti. Man är oftast mest engagerad i just rikspolitiken, de stora frågorna. Att man då inte skulle få rösta i riksdagsvalet tycker jag är litet synd. Jag tror att det skulle kunna bidra till ett mer aktivt deltagande också i de politiska partierna om ungdomarna kände att de fick vara med och ta ansvar för besluten. Jag vill avsluta med en liten fråga om just rösträtten. Den handlar om att man med det här betänkandet vill genomföra en mycket stötande diskriminering, som jag ser det. Majoriteten vill besluta att EU medborgare skall få företräde och möjlighet att rösta i kommuner och landsting från första dagen de bor här, men inte andra medborgare. Estländare, amerikaner och ryssar skall inte ges möjlighet att rösta i Sverige från första dagen de bor här. Men portugiser, greker och danskar skall få det. Den här skillnaden tycker jag är fullständigt orimlig och mycket stötande ur ett demokratiskt perspektiv. Den diskrimineringen tycker jag att vi borde kunna ta bort. Det blir en ful fläck i det svenska valsystemet. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6, 7 och 8.

Herr talman! Argumenten som gäller invandrares rösträtt har i och för sig redan luftats. Jag vill bara poängtera att det inte alls är fråga om att mystifiera medborgarskapet. Detta är inte konstigt. Precis den sorts regler som jag också tycker att det är rimligt att vi har kvar i Sverige, alltså en koppling mellan medborgarskap och rösträtt, finns i alla länder som jag har hört talas om. Det är enkla fakta. Det är så det förhåller sig. Det är inte något mystiskt med det. Att det är på det sättet har naturligtvis sitt upphov i en historisk utveckling. Vi har glömt det litet grand i Sverige. Men i andra länder, som nyligen har blivit demokratier, är det här oerhört påtagligt. Medborgarskapet är något av ett kvitto på att man är fullvärdig medborgare i sitt land. Det här är en koppling som jag tycker är viktig att upprätthålla. Börjar man frångå den får man nog vara beredd på att det kan leda till komplikationer av olika slag, ibland för enskilda invandrare, som kan få trassel med myndigheter hemma. Man kanske har en del av familjen hemma. Med de mycket generösa möjligheter vi har i Sverige att bli medborgare efter mycket kort tid i landet har de som väljer att inte bli det i allmänhet väl genomtänkta, goda personliga skäl. Man kan naturligtvis mjuka upp detta ytterligare och justera det. Det är jag inte alls främmande för. Jag är inte heller främmande för, om det är möjligt, att se över aspekten med EU när det gäller kommunal rösträtt, som Peter Eriksson var inne på. Men det är något annat än det som är kopplat till medborgarskapet. Så länge vi har ett system med självständiga stater i världen, och det antar jag att vi kommer att ha under lång tid, får man nog lov att ha åtminstone någon sorts distinktion mellan vilka som har rösträtt i valen till parlamentet i dessa självständiga stater och de som inte har det.
Herr talman! Jag tror att Håkan Holmberg har alldeles rätt i att medborgarskap är någonting som har vuxit fram historiskt. Det har mycket att göra med nationalstatens framväxande. Men jag tycker inte att man kan ta det som ett argument för att det skall behållas i framtiden. Förhoppningsvis är kopplingen till nationalstaten en av de saker som det moderna samhället växer litet grand ifrån, så att vi kan se litet öppnare och friare på varandra som likvärdiga människor, oavsett vilket land vi är födda i. Därför tycker jag att det här är en naturlig förändring att genomföra för ett modernt samhälle. Man bygger rösträtten på den ort personen bor och verkar i, i stället för på någonting mystiskt kring medborgarskapet.
Herr talman! Nu börjar det bli intressant, när Peter Eriksson kommer in på de förklaringar som ändå finns till att vi har den ordning som vi har och som alla andra länder har. Iakttagelsen av nationalstatens framväxt är riktig. Det är klart att det är så det hänger ihop. Nu behöver man inte en nationalstatsromantik i någon unken gammaldags mening för att konstatera att det, oavsett hur en stats befolkning ser ut etniskt, än så länge ändå är fråga om självständiga stater med olika medborgarskap. I princip har man samma grundregler i varenda stat för kopplingen mellan medborgarskap och rösträtt. Det är sant att det här nu håller på att lösas upp genom internationaliseringen, inte minst just i Europa. Det är en utveckling som Miljöpartiet i alla andra sammanhang försöker förhindra så gott man kan. Det jag ville påvisa var bara att säger man A, som Miljöpartiet gör, hamnar man ganska snabbt i en situation där man får säga B, C och D. Då är frågan vad som blir kvar av grunden för er egen syn på den svenska självständiga statens relation till resten av Europa.
Herr talman! Jag tror att det är en fullständig missuppfattning om man menar att Miljöpartiet motarbetar varje form av internationalisering. Det är den form av buskpropaganda som man bedrev bl.a. inför folkomröstningen om EU, och jag tycker att Håkan Holmberg kunde hålla sig för god för den typen av debatt. Frågan om medborgarskapet är intressant. Nu vill man också genomföra medborgarskap på EU-nivå. Många är ute efter att försöka skapa just någon form av EU-nationalkänsla, gemensam historiesyn och sådant. Jag tror att den här typen av ansträngningar motverkar en sund internationell utveckling där vi i stället bör se lika mycket på relationerna till andra delar av världen, särskilt när det gäller den här typen av frågor, t.ex. kring medborgarskap. Att Europa återigen försöker växa upp som ett slags gemensam förebild och likriktare för staterna i Västeuropa och för andra länder tycker jag är en fara för framtiden.

Herr talman! En ny vallag kanske inte alltid låter så upphetsande som diskussionsämne, men det är nog viktigare i en demokrati än vad kanske har gjorts gällande. Det som jag är rädd för i den här inledande rundan är att vi får en mycket teknisk diskussion om vilket system som är det absolut bästa. Jag vill inte påstå att det svenska systemet med den vallag som vi i dag har är det absolut främsta, men som någon har varit inne på tror jag att vi skall vara litet rädda för att vara bergsäkra på vilken som är den absoluta sanningen om vilket som är det bästa systemet. Däremot är det viktigt att ha en vallag som utgår ifrån fria, hemliga och direkta val. Ibland är vi i Sverige kanske litet bortskämda med att ta detta för givet, speciellt om man ser hur det kan gå till internationellt. Men en alltför teknisk diskussion gynnar inte heller medborgarperspektivet, dvs. hur man uppfattar valsystemet. Jag tror nämligen att det är viktigt att man som medborgare känner igen sig i ett valsystem, att man vet hur det går till, att man har tilltro till att det fungerar och att det är någonting som man är van vid. Nya tekniska finesser i all ära, men jag tror inte att man skall överdriva den delen utifrån ett medborgarperspektiv. Bakgrunden till det nya förslaget till lag är en partiöverenskommelse från 1993. Den är en kompromiss i många stycken, men det är också, som flera har sagt, oerhört väsentligt att en bred politisk majoritet står bakom detta. Jag tycker att detta förslag är bra ur den aspekten att det i stort sett bygger på 1972 års vallag. Det finns vissa justeringar, men i grunden är det mycket som är sig likt. Det finns, som har framkommit i den här debatten, en del som tycker att förändringarna är för små och en del som tycker att de är för stora. En kompromiss visar väl att man hamnar någonstans mitt emellan, och det tycker jag att man får stå ut med. En förbättring som den nya vallagen innebär sker för svenskar som bor utomlands. Genom de föreslagna röstlängdsreglerna kommer deltagande i val att underlättas betydligt i jämförelse med i dag. De nya reglerna innebär att den som har varit folkbokförd i Sverige någon gång under de senaste tio åren automatiskt tas upp i röstlängden. Detta förlängs med tio år i sänder genom en anmälan eller genom att man avger en röst. De utlandssvenskar som röstar i allmänna val kommer därför att automatiskt tas upp i röstlängden inför nästa val. Det tycker jag är ett stort steg i rätt riktning mot ökad jämställdhet mellan svenskar som bor inom och utom landet. Men det är också mycket som inte kommer att förändras i förhållande till hur det är i dag. Det blir fortsatt gemensam valdag för kommun-, landstingsoch riksdagsval, det blir ingen förändring av rösträttsåldern, det blir ingen förändring av småpartispärren och det blir ingen förändring i det praktiska förfarandet kring hur det går till när man skall rösta. Detta, som jag inledningsvis tog upp, tycker jag inte att vi skall bortse ifrån. Det finns många som känner en stor osäkerhet inför valdagen och en oro för att man inte skall göra rätt. Jag har i mitt praktiska arbete innan jag hamnade i riksdagen varit ansvarig för tre eller fyra valrörelser och vet hur viktig information är och hur viktigt det är att medborgarna känner igen sig och kan lita på att de gör rätt. En av de vanligaste frågorna vi får under valrörelsen är: Hur skall jag göra nu om jag vill det och det, hur kan jag göra och vad är tillåtet? De vanligaste frågorna i vallokalerna gäller också just de praktiska detaljerna och hur det skall gå till. Jag tycker inte att vi skall bortse från detta. Denna osäkerhet skall man ta på största allvar och inte göra förändringar i onödan. Den stora förändringen i det här förslaget är naturligtvis möjligheten till ett personvalsinslag. Det är viktigt att framhålla att röstningen i första hand sker på ett parti och att det dessutom finns en möjlighet att rösta på en kandidat. Det betyder att detta inte kommer att påverka mandatfördelningen mellan partierna, utan endast platsfördelningen inom ett parti. Det finns en spärr för de särskilda personrösterna som skall beaktas, nämligen 8 % av partiets röstetal i valkretsen i riksdagsvalet och 5 % i kommun och landstingsval. Vid val till Europaparlamentet blir det likadant som vid valet 1995, dvs. 5 %. Personröster är inte tvingande, och det står väljarna fritt att enbart rösta på ett parti och godta partiernas rangordning. Jag måste till min besvikelse erkänna en del erfarenheter som framkom i EU-valet. Det sades inte enbart från massmediernas sida utan även av s.k. experter att detta med personvalsinslag i EU-valet bara var lurendrejeri som inte får något praktiskt genomslag. Även andra har snuddat vid den här tanken. Dels är det helt fel, dels tycker jag att det är olyckligt att man går in när det gäller ett sådant här förslag om personvalsinslag och vill framhålla att vi på något sätt försöker lura medborgarna och att personvalet inte får något genomslag. Om jag inte kommer ihåg fel var det i EU-valet 40 % av dem som hamnade i EU-parlamentet som kom in på personval. Peter Eriksson sade här i debatten att personvalet i EU-valet inte fick något genomslag. Det fick det visst. Det var ett flertal, nästan hälften, som kom in på personval. Att sedan dessa personer var desamma som i den rangordning som partierna hade ställt upp kan vi ju inte beskylla valsystemet för. Jag tycker att det är precis tvärtom: De farhågor som har funnits om att partierna inte går i takt med dem som röstar på dem har bevisats vara ogrundade, eftersom de som stod främst på listorna också fick flest personröster. Då hjälper det inte, Peter Eriksson, om vi sänker gränsen till 5 % eller 3 %, eftersom de mandat partierna får också går till dem med störst antal personröster. Så länge medborgarna i större utsträckning röstar på dem som står överst på partiernas listor får vi ju den effekten. Men kom inte och påstå att det är ett falsarium! Många medborgare tog chansen i EU-valet att sätta ett kryss för en person som de ville ha. Det tycker jag visar att medborgarna och de politiska partierna går väl i takt med varandra. Jag skulle inte bli speciellt överraskad om Göran Persson som partiordförande skulle få ett antal röster i valet 1998 som gjorde att han blev vald på ett personligt mandat. Jag tror att det är mycket farligt att dra slutsatsen att det skulle vara något slags mygel eller fusk med det här bara därför att utfallet av personvalet stämmer överens med partiernas interna rangordning. Jag blir också litet betänksam över farhågorna för vad personvalsinslaget skulle innebära. Å ena sidan är det många som hävdar att det inte har någon betydelse och inte ger väljarna någon rimlig chans. Å andra sidan är man oerhört rädd för vilka enorma ekonomiska krafter som skall sättas i gång för detta, som man säger är ett spel för galleriet. Jag tycker att man skall bestämma sig. Antingen är det fråga om ett personval som har sådana konsekvenser eller också är det inte det. Man kan inte påstå dessa båda saker samtidigt - det är för mig orimligt. Med det politiska system vi har i Sverige och med det sätt som våra politiska partier arbetar på ser jag inte den minsta risk för att det just genom personvalsinslaget skulle utbryta något slags märklig tingens ordning när det gäller hur man hanterar eller redovisar ekonomiska resurser. Det finns en lång tradition bland de politiska partierna i Sverige att öppet redovisa de ekonomiska förutsättningar man har inför ett val. Varför skulle detta förändras bara därför att vi får ett personvalsinslag? För mig finns det ingen som helst logik i det. De politiska partierna är mycket medvetna, och i varje fall inom det socialdemokratiska partiet för vi en ordentlig diskussion om hur det här skall hanteras inom partiet, just för att det inte skall uppfattas så att det är några oegentligheter på gång i och med detta. Jag tror att alla andra partier kommer att agera på liknande sätt. Men det är klart att det är viktigt att det görs en grundlig utvärdering ur alla aspekter när man börjar tillämpa en ny vallag. Man kan inte förutse allt, och skulle det visa sig att någonting uppfattas som dåligt, icke tillåtet eller icke tillbörligt, är det naturligtvis väsentligt att det görs en ordentlig genomgång. Då får man finna sig i att göra regeländringar i efterhand. Men i dagsläget kan jag inte se att det finns några sådan risker. Herr talman! Så några kommentarer till en annan sak som har varit uppe i den här debatten, nämligen att det inte skall vara tillåtet med strykningar av personer på valsedlarna. Det kommer att bli tillåtet. De kommer inte att räknas in vid röstsammanräkningen, och det av mycket praktiska skäl: Skall man snabbt få fram ett valresultat och snabbt få klart för sig vilka som har valts in i olika parlament måste man också vara försiktig med hur många saker man tar hänsyn till vid ett val. Därför kommer inte strykningarna att tas med på det viset. Men strykningarna kommer naturligtvis att finnas tillgängliga vid den slutliga sammanställningen. Det är naturligtvis även här upp till partierna att ta hänsyn till om det finns kandidater som har oroväckande mycket strykningar. Det får väl partierna ta ansvar för och ta konsekvenserna av. Det tror jag inte är något problem. När det gäller frågan om skilda valdagar tror jag helt enkelt att man har två skilda vägar att välja mellan. Får man en spridning av valdagarna och därmed kanske en annorlunda inriktning på valet, kommer valdeltagandet med all sannolikhet att minska. Här får man göra en viktning. Jag kan inte se att ett lägre valdeltagande på något sätt skulle uppväga fördelarna med skilda valdagar. Politiken i dag hör ändå ihop. Att ett riksdagsval och ett kommunalval t.ex. har mycket nära anknytning till varandra kan ju ingen förneka. Det är därför mycket som talar för gemensam valdag. Att ett sänkt valdeltagande skulle föra demokratin framåt har jag svårt att förstå. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Mats Berglind tog upp frågan om personval och kritiserade den hållning som jag redovisade här tidigare. Jag menar att det är en fara om man inför ett system med personval och det sedan visar sig att det systemet inte har någon reell betydelse - att det blir en illusion att väljarna i praktiken skulle påverka vilka som blir valda. Valet till EU parlamentet är ett utmärkt exempel på det. Det var faktiskt ingen som blev vald som inte hade blivit det även utan personval i just valet till Europaparlamentet. Det behöver inte betyda att det är ett dåligt system. Det var några som var nära att bli valda. Om jag inte minns fel var det flera stycken i Centerpartiet. Man hade minst en tredje kandidat som var väldigt nära att gå förbi någon av de två som nu blev valda. Det visar att det i alla fall fanns en möjlighet för väljarna att påverka valet. Men om man i det valet hade gått upp till 8 % hade ingen kommit i närheten av att bli vald utanför den preferens som partierna själva hade gjort. Jag tycker att det är en viktig distinktion. Det är klart att man kan säga att vi går i takt. Vi hade ett 40-procentigt valdeltagande. Nästan bara partimedlemmarna röstade, och de röstade som partiet sade. Alltså gick partierna i takt med väljarna. Att resonera så tycker jag är löjligt. Skall man ha ett valsystem med personvalsinslag som skall kunna påverka måste man också genomföra det så att det har en reell betydelse. Då tror jag att 8 % är för högt, men vi får se hur det går i verkligheten med den saken.
Herr talman! Jag förstår inte vad Peter Eriksson menar med reell påverkan genom personval. Reellt var det ett antal som kom in på personligt val. Peter Eriksson säger att väljarnas val inte påverkade reellt, för det stämde överens med partiernas rangordning. Skulle det reellt bara påverka om det inte stämde överens med partiernas egen rangordning? Det är för mig helt obegripligt hur man kan resonera på det viset. Att de som röstar på ett visst parti också röstar på de kandidater som partiet har placerat högst på listorna skulle alltså innebära att de inte kan påverka reellt? För mig är det helt obegripligt hur man kan få det till något slags underkännande av hur EU-valet gick till.
Herr talman! Mats Berglind missuppfattar min kritik. Jag har inte alls underkänt hur EU-valet gick till. Jag menar däremot att resultatet av EU-valet visar att det inte hade någon reell betydelse att vi hade infört ett personval där. Det är inte någon kritik mot systemet i sig. Men om man tittar närmare på siffrorna, dvs. hur många procent de olika kandidaterna fick, tycker jag att det visar sig att man måste ha en ganska låg gräns. Om man tittar på siffrorna till EU parlamentet tror jag att man kommer att finna att 8 % är för högt satt. En gräns på 5 % hade kunnat få betydelse. Väljarna hade då i något fall varit nära att ändra den ordning som partierna hade satt upp. Med en gräns på 8 % hade den möjligheten gått väljarna förbi. Det hade blivit alltför svårt. Det är det jag säger. Det är ingen allmän kritik mot valet till EU-parlamentet. Men det kan komma kritik mot bestämmelserna för riksdagsvalet om det vid nästa val visar sig att väljarna skulle ha velat ha en annan kandidat än partiet, och att reglerna i personvalssystemet inte räckte för att verkligheten skulle få genomslag.
Herr talman! Peter Eriksson envisas med att prata om att reglerna för personval inte innebar något reellt inflytande. Det verkar inte hjälpa hur noggrant jag än försöker förklara att det inte har med procentsatserna att göra. Även om procentsatserna har varit mycket låga har antalet röster räknats. Den som har fått flest antal röster har kommit in. Det har inte inneburit någon reell skillnad där heller. Peter Eriksson får väl fundera över detta. Han kommer kanske på finessen så småningom. Det jag absolut vill varna för är attityden. Nu kommer vi att få ett personvalsinslag i nästa val, men vissa menar att det inte kommer att få någon reell betydelse. Det är ingenting som medborgarna kan göra någonting åt eller skall behöva beakta. Då är vi tillbaks i den diskussion som fördes inför EU-valet, som jag tycker var oerhört olycklig. Det var alltför många som ville ge sken av att personvalsinslaget inte hade någon betydelse och att det var en skenmanöver från partiernas sida. Det är fel. Det var absolut inte någon skenmanöver! Personvalsinslaget hade en reell betydelse. Det visar EU-valet. Det var första gången vi hade ett inslag av personval. Det var ett val där valdeltagandet av andra anledningar var mycket lågt, men ett stort antal medborgare tog chansen och utnyttjade möjligheten till personval. Kom då inte och säg att reglerna inte hade någon reell verkan!

Herr talman! Jag tycker att det är skönt att se att sittande talman i dag är Anders Björck och att den moderate företrädaren tidigare var Birger Hagård - två personer med en lång historia när det gäller att försvara idén och arbeta för att vi skall få mer av personval när det gäller inval i Sveriges riksdag. Det är faktiskt en viktig dag i dag. När klubban faller senare i dag sker ett principiellt brott mot det som har varit. Vi bryter med 1900-talets sätt att välja politiker i Sverige, dvs. att ge inflytande åt partierna och åt inre processer i partierna. Nu sker för första gången en förflyttning mot att väljarna kommer att få mer att säga till om när det gäller vilka som skall företräda dem. Det är naturligtvis litet problematiskt att diskussionen i dag mer har handlat om andra system än det vi nu skall fatta beslut om. Vi har ägnat oss åt felsökeri när det gäller detta nya system. Visst - det är inte perfekt. Det är många som säger just att det inte ger någon effekt. När det gäller personsammansättningen blir effekten nog marginell. Märk väl: det har ju varit hela syftet. Detta är, som flera har nämnt, en kompromiss mellan flera partier, där de som hyllar det slutna rummets prioriteringar vill ta hänsyn till olika intressemotsättningar inom partierna snarare än att lyssna till vilka kandidater väljarna vill välja. Det är ju de som delvis har segrat. Det är en kompromiss mellan dem som inte tror på personval, som också har sagt det ifrån talarstolen, och de som tror att personval är någonting nödvändigt. På det vanliga svenska sättet blir det en kompromiss som ingen verkar stå för och som inte kommer att ge effekt på personsammansättningen. Men det gör inte, menar jag, att man kan räkna bort hela detta personval som ointressant. Nog kommer det att ge effekter. Det kommer att förändra valrörelsen. Jag vill se den politiker som säger att han inte bryr sig när personval och möjligheten att få personliga kryss införs. Jag vill se den politiker som säger att han inte vill ha ett enda personligt kryss och att han inte tycker att det är viktigt för hans roll som förtroendevald. Den politikern, mina vänner, är inte född. Han existerar inte. Alla kommer att undra hur många personliga kryss de har fått. Det kommer att förändra valrörelsen. Helt plötsligt måste man ställa sig frågan hur man skall förtjäna kryssen. Hur skall man förtjäna det personliga stödet från sina väljare? Det kommer att leda till en mycket intressant fråga: Hur skall jag träffa mina väljare? Hur skall jag göra klart för mina väljare att jag är en person att känna förtroende för? Det kommer att förändra valrörelserna. Det kommer att sätta färg på valrörelser lokalt. Vi kommer alla att bli bättre på att gå ut och söka upp våra väljare, tala med dem och förklara vilka förträffliga kandidater vi är. Jag tror också att arbetssättet kommer att förändra karaktär. Fler kommer att jobba för den enskilde personen. Framför allt för många yngre kommer detta att vara tilltalande. De tycker att de politiska partierna är mossiga och tillhör antiken och vill gärna se nya metoder för demokratiskt arbete. Att arbeta för en person kan då bli ett komplement till att arbeta för ett parti. Vi kommer säkert att se valarbetare som kringgärdar en person, men som i övrigt inte vill jobba långsiktigt för ett politiskt parti. Jag tycker att det är en fördel snarare än en risk. Det för in fler i demokratiskt arbete. Jag tror också att relationen mellan den enskilde kandidaten och partiledningen kommer att förskjutas. Ingen partiledning kan sätta sig på en genuint personvald kandidat som har ett stort folkligt stöd. Då kan fler spela roll i svensk politik. Fler kan uttala sig, lutandes sig tillbaka mot de många personer som de har fått stöd av. Det kommer att hyfsa enskilda kandidaters beteende. Här talas om oegentligheter. Det har vi redan haft problem med. Det har vi i det gamla systemet. Men ingen personvald politiker, och ingen politiker som vill bli personvald, går på Crazy Love med några Eurocard som skattebetalarna står för. Det existerar inte i ett system där man söker väljarnas personliga stöd. Det kommer att hyfsa beteenden, och det kommer att göra att oegentligheterna minskar i omfattning. Här nämndes att Göran Persson kan bli personvald. Det blir han säkert. Det är väl mer en fråga om varifrån han skall bli personvald. Är det från Malmö eller Sörmland? Det intressanta är ju att det är andra än partiledarna som skall bli personvalda. Det är de många politikerna bakom de mest kända som på detta sätt kan få större uppmärksamhet och bli mer kända. En enhetlig spärr har också nämnts. I dag har man talat om 5 % eller 8 %. Jag tycker att det är synd att få ser vilken skillnad det blir när vi sätter en och samma spärr över alla valkretsar. Det är en väldig skillnad mellan partierna. Om man försöker bli personvald med en enhetlig 8-procentsspärr eller med en 5 procentsspärr spelar stor roll. Det beror på hur stort partiet är. Det är lättare att bli personvald miljöpartist och svårare att bli personvald moderat eller socialdemokrat. Det kräver nämligen att man konkurrerar med fler som står på valbar plats. Allra helst uppträder detta fenomen i de två Stockholmsvalkretsarna. Om man tittar på hur många personer de innehåller ser man att de väsentligt avviker i storlek från alla de andra valkretsarna i Sverige. Att vilja bli personvald för moderaterna i Stockholms län, som jag försöker bli, innebär att jag konkurrerar med tio tolv andra kandidater från moderaterna som är fullt kapabla att bli personvalda. Det kräver att jag får 16 000 personliga kryss i valet 1998, om man utgår från 1994 års siffror. Det är en väldigt hög andel personliga kryss. Det är väldigt många väljare som jag måste profilera mig gentemot. Det ställer mig mot många andra moderater som vill dela på en kaka som bara kan bli hundra procent. Därför har jag föreslagit i motionen att vi borde genomföra detta personval i de två Stockholmsvalkretsarna helt utan spärrar. Då ger man väljarna i storstäderna - det är där det behövs som mest - möjlighet att få en bättre personkännedom när det gäller dem som företräder väljarna på riksplanet. Märk väl: I många andra valkretsar kommer riksdagens ledamöter att märka att reglerna spelar väldigt stor roll. I Örebro, Jämtland, Norrbotten och Dalarna kommer kandidaten i de flesta fall att vara den ende eller möjligtvis en av två eller tre som har möjlighet att representera det enskilda partiet. Då tror jag att nästan alla kan bli personvalda. Om två, tre kandidater står mot varandra kan faktiskt alla komma över åttaprocentsspärren. Det avgörande för vem som får representera partiet i riksdagen är vem som har fått flest kryss. Därför har personvalet helt skilda förutsättningar i olika delar av landet. Det borde ha lett till ett annat resonemang om spärrnivån i storstadsvalkretsarna. Det talas också mycket om att vi nu kommer att få ekonomistyrda valrörelser. Här har diskuterats kändisar och liknande. Det tror jag inte blir effekten. Ofta tar man upp exempel från system, inte sällan det amerikanska, som har stora inslag av pengar. Det handlar om att man skall bli amerikansk president i den andra ändan. Den som skulle få för sig att lägga ned några egna ihopsparade miljoner på att försöka bli personvald svensk riksdagsledamot måste beskrivas som kraftigt förvirrad. Det måste man vara om man har som högsta önskan här i livet att spendera sina pengar på sådant. Jämför rätt saker! I USA renderar personvalet faktiskt mandat som ger ett ohyggligt inflytande. Även om vi skulle vilja ha större inflytande kan vi inte sägas ha ett sådant inflytande som enskilda riksdagsledamöter. Dessutom är detta en mix av ett partisystem och ett personsystem som gör att det inte skulle löna sig att försöka påverka väljarna på det här sättet med stora pengar. Jag tror också att det passar det svenska kynnet väldigt dåligt att man försöker påverka med insatser som uppenbart är betalda med reklampengar. Personval handlar om det demokratiska grundarbetet. Man skall gå ut och knacka dörr och prata med folk. Man skall söka det personliga förtroendet och mandatet. Det kostar inga pengar att tala med väljare. Det är allt det andra som partier gör i stället för att tala med väljarna direkt som kostar pengar. Jag tror inte alls att det kommer att bli ekonomistyrda valrörelser. Jag är väldigt glad över att man inte har landat på någon sorts reglering eller på något försök till reglering. Det kommer att bli svårt att bli personvald alldeles utan att man ger sig på den lilla möjlighet som kanske finns för någon att få ihop individuella bidrag för att kunna finansiera litet grand av en egen personlig valrörelse. Det politiska system som vi har i Sverige är i så hög grad beroende av skattebetalarna för att klara av sin verksamhet. Därför är det på tiden att man också öppnar för någon annan typ av finansiering i stället för att hela tiden ta mer pengar från skattebetalarna. Jag tror att många använde den här möjligheten redan i förra valet; det har Mats Berglind redan nämnt. Det testades ju i Europaparlamentsvalet. Det bör tilläggas att 15 faktiskt kom över den procentspärr som existerade. Men bara 11 kom in till följd av att några - som också nämndes här - faktiskt representerade partier som inte fick tillräckligt många mandat i förhållande till hur många som klarade spärrnivån. Men vi såg att det fanns ett intresse och att många utnyttjade detta. Nu kommer det att kunna bli ännu fler. På posten kommer vi nästa gång att hitta namnvalsedlar. Det kunde vi inte förra gången. Även de många som poströstar i Sverige kan kryssa för personer. Då tror jag att vi kommer att märka att väldigt många, framför allt yngre, tycker att det här är intressant. När man utanför valurnorna i valet 1998 frågar hur folk har röstat tror jag att många äldre kommer att säga vilket parti de har röstat på medan många yngre berättar vilken person de har kryssat för. Jag tror faktiskt att det kan vara ett skäl för många yngre att rösta. Vi har ju sett oroande tendenser på att de yngre röstar i mindre utsträckning. Jag tycker att personvalsintroduktionen borde ha åtföljts av en halvering av det antal riksdagsledamöter som finns i den här kammaren. Jag har också väckt en motion som på vederbörligt sätt avstyrks i det betänkande som vi nu skall ta ställning till. Partimakten är för stor i det här landet. Ibland behandlas vi riksdagsledamöter som, ursäkta uttrycket, panelhönor. Det finns ett stort intresse för var vi står och går men ett väldigt litet intresse för vad vi står för. Man är väldigt bekymrad över om vi sitter i kammaren eller var vi befinner oss på dagarna. Vi skall alltid vara publik eller fond till det som händer. Men det verkliga inflytandet har vi inte. Det beror på att vi är för många och på att vi har för dåliga egna resurser och att vi är för litet personvalda. Jag tror att vi skulle kunna rätta till balansen och få mer relevanta och insatta personvalda riksdagsledamöter om vi blev färre och gav oss större egna utredningsresurser. Det skulle naturligtvis kompletteras med ett riktigt personval. Det har jag skisserat i en motion. I dag kommer jag inte att yrka bifall till den motionen. Jag hade tänkt stödja Miljöpartiet om man hade gått på femprocentsnivån. Nu får jag nöja mig med att rösta med mitt eget parti, som inte har gått så långt som jag skulle vilja. Jag kan konstatera att jag i alla fall har inlett 1998 års valrörelse genom att sätta på mig min egen kampanj-badge, där jag uppmanar folk i min valkrets att kryssa för Reinfeldt 1998.

Herr talman! Jag vet att det är svårt att skapa intresse för en enskild motion. Det är kanske ännu värre när det är en avslagen sådan. Men jag skall ändå försöka. Först vill jag säga något kortfattat till Fredrik Reinfeldt. Han pratar mycket om yngre människor. De är en minoritet av svenska folket. Varför pratar man aldrig om vad de äldre tycker? De utgör ändå det dominerande antalet. Fredrik Reinfeldt pratade också om att man skulle blir mer aktiv och om att man skulle knacka dörr och träffa väljarna personligen. Det är i och för sig en sympatisk tanke. Men vårt parti vill att man skall minska antalet ledamöter. Då kan jag se vissa praktiska problem i de valkretsar där det är ganska långt mellan väljarna. Jag inser att vi har för många ledamöter i Sveriges riksdag i förhållande till vår befolkning och jämfört med andra länder. Men med tanke på hur Sverige ser ut i dag och på vår befolkningsstruktur är det inte så lätt. Det skulle innebära att man i vissa landsändar skulle behöva leta med förstoringsglas efter en riksdagsledamot. I betänkandet står det att min motion är negativ. Det uttrycket bör nyanseras något. Jag har tagit upp en del som jag uppfattar som problem och som kan bli problem. Det har jag gjort i ett antal år. Det har varit mycket litet debatt om det här i kammaren. Jag är medveten om att man skall vara positiv till förändringar. Men förändringar skall baseras på positiva erfarenheter; det är en god konservativ tanke. Det finns sådana avseende personval. Men det finns också erfarenheter som inte är positiva. Det är synd att vi inte har diskuterat det i kammaren. Vi har bara sagt rakt över att personval är bra och nyckeln till mycket gott. Men varför är det så bra, och vilka erfarenheter kan vi referera till? Det skulle jag vilja ha en debatt omkring. I dag har det i stort sett handlat om 5 eller 8 %. Jag kan hålla med om att det kanske skulle vara ett riktigt personval, om vi nu skall ha ett personval. I min valkrets, Malmö stad, finns ungefär 45 000 moderata väljare. För att man skall kunna avancera på listan skall man ha kryss från 4 000, med det förslag som kommer att bli verklighet i dag. Det är faktiskt rätt så häftigt. Ibland förs en debatt i kammaren och en annan debatt utanför kammaren. Jag tror att intresset för personval är något mer begränsat utanför det här huset. Men det är klart att vi kanske skall vara föregångare och väcka nya idéer. Men jag tror inte att det står på någon tio-i-topp-lista från väljarna att vi skall införa personval. Herr talman! Även om vi får personval måste det viktiga vara att människorna i första hand röstar på ett politiskt parti och dess idé och ideologi. Sedan är det bra att vi får bra representanter. Men det kan inte vara avgörande om man heter Andersson, Pettersson eller Lundström, utan det är partiets ideologi som är det viktigaste för en väljare. Så hoppas jag att det är i en demokrati. Vi har sett exempel på renodlade personval. Jag tror att Birger Hagård nämnde Storbritannien i sitt anförande. Där kan det inträffa, vilket nästan måste vara ett hån mot demokratin, att en minoritet kan få majoritet i ett parlament. Det är fullt möjligt i Storbritannien. Man har pratat om fördelarna med personval. Man skulle få ett större engagemang från väljarnas sida. Men hur skall man kunna mäta det? Ett mått på väljarnas engagemang och intresse är faktiskt valdeltagandet. Jag tror att det är svårt för någon att slå mig på fingrarna när jag för fram den uppfattningen. Mäter man valdeltagandet i Sverige som det har varit tidigare, utan personval, ser man att det är väl och med råge i nivå med det i andra länder med mer eller mindre utvecklade personval. Jag tror att det i Europa bara är Belgien som har ett högre valdeltagande, men om jag är rätt informerad har man någon form av rösttvång i Belgien, vilket kan förklara att det är så högt där. Sedan har vi skräckexempel åt andra hållet. Vi har vissa val i USA där valdeltagandet ligger på 35 %, och där är det utpräglade personval. Det har också sagts här i dag att ingen väl är så dum att han satsar miljoner - där håller jag med Fredrik Reinfeldt - på att bli ledamot i Sveriges riksdag. De pengarna kan ju satsas på ett betydligt klokare vis. Men jag tror ändå att de som har pengar, resurser och kontakter i alla fall inte kommer att missgynnas. Det måste i alla fall innebära någon form av fördel. En sak är jag rädd för. Vi är ju alla olika personer och arbetar olika politiskt. I denna kammare finns det många människor som gör ett enormt och mycket bra arbete i utskotten - sitter och gnetar med varenda mening, rättar till, får bort en massa missförstånd och ser till att vi får fram bra betänkanden och bra beslutsunderlag - men kanske inte har den där förmågan att synas utåt. Dessa riskerar att hamna litet grand på efterkälken. Sedan, herr talman, kan man väl misstänka att det finns en risk för vissa affärer, även om jag inte skall påstå det. Sådana är väl litet grand inbyggda i personvalssystemet. Om man läser tidningar från andra länder ser man att där finns affärer på en nivå som vi i Sverige inte ens kan stava till. Och det som i Sverige för något år sedan orsakade stora rubriker i massmedierna hade t.ex. i Frankrike i bästa fall hamnat på sista sidan längst ned. Det finns en inbyggd möjlighet att sådan här verksamhet kan accelerera. Frågan för en politiker är vad som skall vara hans lojalitet. Är det mot partiet? Är det mot valkretsen? Är det mot honom eller henne själv? Eller är det mot en sponsor, såsom fallet kan bli framöver? Jag tycker att en riksdagsledamot i första hand skall vara lojal mot sitt parti. Man skall driva frågorna inom partiet. Finner man då att man inte har lyckats får man acceptera det och komma igen med nya och kanske bättre argument. Jag skall ta något exempel på när det här med sponsring kan ställa till problem. Socialdemokraterna har i dag regeringsmakten i Sverige, och jag skall ta dem som exempel. Låt oss säga att en socialdemokrat från Malmö blir sponsrad av LO lokalt. Sedan kommer det upp frågor i riksdagen där regeringen har en uppfattning - och det har hänt vid flera tillfällen under de senaste åren - som går rakt emot LO:s uppfattning. Hur skall då den här LO-sponsrade ledamoten agera? Risken är ju uppenbar, om han röstar med partiet, att sponsringen inför nästa val inte är lika självklar. Här kan det alltså uppstå en konflikt. Vi har också sett ibland vid voteringar här i riksdagen, när vi har fattat beslut som drabbat en viss del av landet eller ett visst län, att ett helt län avstår från att rösta. Det lyser gula lampor på skärmen. De här människorna blir betraktade som något av hjältar på hemmaplan. Men utanför den egna valkretsen kallas de för bypolitiker. Jag tycker att riksdagen i första hand är en nationell församling och skall fatta nationella beslut för nationens bästa. Då får man ibland acceptera att den egna valkretsen någon gång blir mindre bra behandlad. Nu kan det här accepteras i dag när vi har en klar majoritet i kammaren. Men jag tror att det skulle bli kaos i Sverige om vi skulle få en situation där regeringen har en rösts övervikt. Då går det inte att sitta i länsbänkar och trycka på gula knappar eller rösta på egen motion. Då krävs det en samling. Det är lätt att visa civilkurage i dag när det inte kostar någonting. Men i ett läge med en jämn riksdag, med en rösts övervikt, går det inte att visa samma kurage. Herr talman! Jag tror helt klart att det i dag finns ett missnöje och ett misstroende - jag skall inte säga politikerförakt - mot politiker och mot politik. Jag tror dock inte att det beror på valsystemet eller på huruvida vi får personval eller ej. Jag tror att det beror på att vi politiker och våra partier, inga undantag, har en förmåga att lova för mycket. Sedan, när vi skall bekänna färg, kan vi inte stå för det, och då har vi en massa olika ursäkter för varför vi inte uppfyller det som vi faktiskt lovade. Det kan bero på att man ingår i en koalition och måste förhandla bort vissa saker. Men det kan också vara så - det har hänt - att man har lagt fram förslag som har varit ogenomförbara och sedan litet kortsiktigt tänkt att det löser sig. Men, herr talman, det kommer alltid en morgondag, och då skall man bekänna färg. Jag tror att det dåliga förtroende som politiker och partier har i dag i Sverige till stor del beror på att vi har lovat för mycket. Jag skall sluta nu, herr talman, för jag ser att jag kraftigt har gått över min taletid. Men jag skulle ändå vill jag fråga, om någon vill svara: Var och i vilken dokumentation kan man hämta information om att personvalssystemet är så överlägset det system vi har i dag i Sverige att medborgarnas engagemang skulle öka i mycket stor omfattning?

Herr talman! Ibland är man inte helt ense inom partier, och det tycker jag oftast är berikande. På Sten Anderssons fråga om huruvida de yngre eller äldre är i majoritet i Sverige vill jag svara att jag tror att det väldigt mycket beror på hur man känner sig. Som jag ser det är de yngre, till sinne och ålder, i klar majoritet, men man måste naturligtvis ha stöd av alla väljare. Sten Andersson talar väldigt kritiskt mot vad jag uppfattar vara ett mer renodlat personvalssystem än det vi har att ta ställning till i dag. Det har han, delvis välargumenterat, kritiserat. Låt mig bara säga att vi ju har valt en kompromiss som gör att partimakten i stor utsträckning består - för stor utsträckning, tycker jag - men att det blir ett extra inslag av personvalsröstning. Det är klart att det inte finns någon dokumenterad erfarenhet av hur detta system fungerar, eftersom vi för första gången skall använda det vid 1998 års val. Problemet är att de som kritiserar detta egentligen landar på att säga att dagens system är bättre. Det tycker jag inte är helt okomplicerat. Sten Andersson nämnde vikten av partilojalitet. Med tanke på det förhöjda beslutstempot i svenskt samhällsliv och den väldiga koncentration som skett så att många frågor kommer tätt i tiden ser partipolitiken inte ut som den en gång gjorde för 30-40 år sedan. Det förhöjda tempot gör att ansvaret läggs på färre personer. Det är faktiskt så att vi oftast talar på dagarna i riksdagen men de facto fattar besluten på nätterna. Vi har precis en sådan natt bakom oss då några få har suttit och manglat. Då vill jag se personval av riksdagsledamöter som bättre kan balansera och bättre kontrollera det moderna fenomenet att besluten läggs på färre händer. Då kan man inte bara hänvisa till behovet av partilojalitet, för då blir 99 % av de förtroendevalda ställda utanför möjligheten att någonsin påverka men alltid upplåsta att lojalt följa besluten. Jag tror att det på sikt kan avfolka partipolitiken. Vem vill alltid ställa upp utan att någonsin ha eget inflytande?
Herr talman! Huruvida man känner sig gammal vid 54 plus 30 kanske inte har med den här saken att göra. Jag skrev min motion därför att jag menar att det är bättre att man diskuterar de problem som man misstänker kan uppstå innan man beslutar. Det bidrar till ett dåligt förtroende om vi i efterhand säger att vi inte hade en aning om detta eller att vi inte diskuterade frågan. Vi vet att personval finns i olika omfattning runt om i världen. De flesta länder har faktiskt någon form av personval. Men också där finns problem. Att bara säga att min motion är negativ, punkt slut och ingenting annat, ger folk uppfattningen att bara vi får personval blir allting så mycket bättre. Jag hoppas att majoriteten har rätt, men jag kan också, herr talman, tillåta mig att tänka att det nog finns fler ledamöter i kammaren som är tveksamma än vad det kommande voteringsresultatet kommer att utvisa. Om vi förhandlar på natten eller på dagen har knappast, Fredrik Reinfeldt, med personval att göra. Det har att göra med att så ser läget ut. Hade vi haft en tydlig och klar majoritet hade man inte behövt förhandla på natten.

Fru talman! Jag vill bara notera att många av de invändningar och principiella resonemang som Sten Andersson för är utomordentligt väl genomtänkta. I mitt inledningsanförande drog jag upp den principiella inställning som utifrån möjligen andra utgångpunkter i det här sammanhanget är mycket lik den som Sten Andersson har. Vi har dock biträtt kompromissen för att det så att säga skall finnas en sorts samling i svensk politik kring detta att pröva en viss förändring till förmån för personval. Men i de principiella frågorna delar jag mycket av Sten Anderssons resonemang. Jag tycker att det är angeläget att få poängtera detta.
Fru talman! Jag måste säga att personvalet kunde ha börjat bättre för min del. Skall jag bli beskylld för att ha fått medhåll från Vänsterpartiet kan jag räkna med att en del moderata sympatisörer kommer att få problem. Nu hoppas jag att min position är så stark att jag kan klara även detta beröm, som jag i och för sig tackar för. Fru talman! Jag hoppas att jag inte blivit missförstådd. Jag tycker att man skall göra allt man kan för att minska avståndet mellan väljarna och politikerna. Men jag är inte helt säker på att personval ger den effekten. Jag skulle bli mycket glad om jag i det här fallet hade fel.
Fru talman! Jag är överens om att det är angeläget att minska avståndet mellan politikerna och väljarna. För att inte en hedersman som Sten Andersson skall fara illa av att jag i denna fråga säger att vi inte är så oense som i många andra frågor skall jag säga att Sten Anderssons väljare och de som delar hans värderingar med god tillit kan rösta på honom på grund av hans inställning i de andra frågorna.

Fru talman! Den nya vallag som vi i dag diskuterar kan, som jag ser det, betraktas som en typisk svensk politisk konsensuskompromiss, dvs. lagom förändring. Med detta vill jag inte säga att det skulle vara fel, men som sagt lagom förändring. Jag vill redovisa att jag för min del tycker att det finns självklara positiva inslag i det betänkande som vi nu diskuterar, men låt mig också säga att jag tillhör dem som tycker att en 8 % spärr vid riksdagsvalet är för hög. Jag skulle gärna ha sett att de som förespråkar en 5 % spärr hade kunnat få majoritet. Två viktiga frågor har tagits upp i debatten som jag gärna vill kommentera. Den ena handlar om hur väljarna och sympatisörerna till de olika politiska partierna över huvud taget skall kunna påverka nomineringsprocessen. Jag vet att frågan inte tas upp i betänkandet, men jag tycker att det är viktigt att nomineringsprocesserna inom samtliga politiska partier skall kunna påverkas av väljare som vill se sina företrädare på valbar plats på listan. Så sker inte i dag. Det är därför jag tycker att man som politiker på många olika sätt skall försöka se till att väljarna, utifrån utgångspunkten att det är väljarna som bestämmer vilka som skall vara med på listorna, också skall få chansen att vara med i nomineringsprocessen innan listorna fastställs. Den andra fråga som diskuterats gäller invandrarnas rätt att rösta i riksdagsvalet. Jag sympatiserar med den tanken, men jag tror inte att det är möjligt att genomföra i Sverige. Däremot skulle vi kunna resonera kring frågan om medborgarskap i den meningen att man underlättar för den som vill bli svensk medborgare men som inte kan därför att det finns så många hinder. Ett sätt är att ta bort de hinder som finns för många människor som önskar sig att bli svenska medborgare men som inte kan. Då skulle man möjligen få fler människor som vill bli svenska medborgare att på ett mycket mer aktivt sätt delta i det politiska livet. Låt mig avslutningsvis säga att jag tror att personvalsinslaget är viktigt just för människor med invandrarbakgrund. Det är viktigt över huvud taget för grupper som vill profilera sig att få en chans inom de mer stelbenta politiska partier som inte ger chans till människor som ser litet annorlunda ut.

Fru talman! Det har varit en intressant debatt om den nya vallagen. Det är en viktig debatt. Men jag är ganska kritisk mot det beslut som kommer att fattas. I den utvärdering av personvalet som Folke Johansson har gjort säger han att det finns ett moment av terapi i personvalsinslaget. Jag tror att detta är en djup sanning. Alla politiska församlingar har förlorat makt under senare år. Som ersättning för detta erbjuder vi nu väljarna ett personvalsinslag i valprocessen. Folk är nog för kloka för att gå på den här finten. Jag är principiellt väldigt skeptisk till personval. Jag är naturligtvis ännu mera skeptisk till ett dåligt genomtänkt och dåligt analyserat personvalssystem, och det anser jag att detta är. I Folke Johanssons utvärdering kan man utläsa att två av de fyra kriterier som regeringen angav i direktiven till Personvalskommittén icke är uppfyllda. Förståelsen bland väljarna för systemet är för låg. Ett exempel på hur förståelsen av det hela kan slå ut är att jag av en tillfällighet vet att i - som det heter nu - Dalarnas län fanns det 600 valsedlar där mitt namn på något sätt hade markerats, alltså med en viljeinriktning. Dessa valsedlar blev av någon anledning underkända. De underkända valsedlarna finns inte redovisade i Folke Johanssons utredning. Jag tycker att det är ganska allvarligt. Jag vet inte hur det ser ut i övrigt, eftersom det inte finns någon redovisning, men de 600 valsedlarna i Dalarna är ändå en allvarlig indikation. Nästa kriterium som inte är uppfyllt är att det skall finnas möjlighet att snabbt räkna ihop valsedlarna. Vid Europaparlamentsvalet tog det 13 dagar innan mandatfördelningen var klar. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Detta säger jag inte utifrån utgångspunkten att rönnbären var sura, utan det gör jag helt och hållet utifrån omsorg om valsystemet och det framtida politiska systemet i Sverige. Jag tycker att man borde ha gjort en bättre analys och kommit med mer genomtänkta och effektiva förslag. Jag har mer än en gång fått ta debatt med folk som har sagt att utfallet av Europaparlamentsvalet var manipulerat. Så var det naturligtvis inte, men systemet var dåligt. Därför uppstod dessa misstankar. Det är mycket allvarligt när sådana tankar över huvud taget uppstår i vårt "lagoma" folkhem.
Fru talman! Jag förstår att det var väldigt många som upplevde att valet till Europaparlamentet var manipulerat. Det fanns ju flera listor, bl.a. från socialdemokraterna. Många upplevde att det var ett sätt för partierna att försöka att förhindra genomslag för personval och att manipulera för att ändå få igenom partiets vilja.

Fru talman! Detta betänkande behandlar huvudsakligen regeringens förslag att marksänd digital television skall införas på ett antal orter i landet. Propositionen har föregåtts av utredningen Från massmedia till multimedia - att digitalisera svensk television, som kom för ett år sedan. Där föreslogs en snabb digitalisering av marknätet med det uttalade syftet att ge staten kontroll över distributionen av TV i Sverige. För att hushållen tillräckligt snabbt skulle skaffa sig den extra utrustning som behövs, en mark TV-dekoder, borde staten enligt utredaren subventionera hushållen. Remissvaren på utredningen var till stor del negativa, mycket negativa eller tveksamma. Propositionen har inte samma ambitiösa tidplan som utredaren och markerar även på andra sätt en viss reträtt, men grundtanken finns kvar. Syftet sägs vara att säkerställa yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald. Detta tror man att man bäst uppnår genom att staten får en sådan kontroll över TV-distributionen att staten kan ställa vad som kallas för "grundläggande krav" på TV-utbudet. Vi har för vår del svårt att se att detta är ett bra sätt att undvika monopol och främja yttrandefrihet och mångfald. Vi har alltså avgörande politiska invändningar mot förslaget, men det finns också goda skäl att ifrågasätta de tekniska och ekonomiska resonemang som förs fram i propositionen för att backa upp kravet på politiskt inflytande. En anledning till att förutsägelser om och försök att planera framtiden så ofta slår fel är att ny kunskap är en så viktig förklaring till förändringarna. Detta har inte minst belysts av den store samhällsfilosofen och vetenskapsteoretikern Karl Popper. Han säger att om vi kunde förutse den nya kunskapen, skulle vi ha den redan nu, vilket innebär en motsägelse. Inte minst gäller detta om ny naturvetenskaplig och teknisk kunskap. I det här fallet riskerar alltså utvecklingen att snabbt göra att marksänd digital-TV blir föråldrad genom att vi låser fast oss i ett system som utvecklingen kommer att gå förbi . Ett argument för digitalisering som regeringen anger är en växande efterfrågan på s.k. interaktiva tjänster. En typisk interaktiv tjänst som vi alla känner till är Internet. Andra exempel är informationssökning, elektronisk post och olika typer av utbildning. Det skrivs en del vackra ord i propositionen om en ny multimediamiljö och de möjligheter till nya tjänster som den nya digitala tekniken innebär. Så långt är allt rätt och riktigt. Men en invändning mot det marksända digitala nätet är just den begränsade möjligheten till interaktivitet. Till skillnad mot kabelnäten saknar marknätet en egen returkanal och kan därför inte användas för interaktiva tjänster om man inte har tillgång till en separat returkanal, t.ex. telenätet eller kabel-TV-nätet. Egendomligt nog verkar Kulturdepartementet fortfarande tro att mark-TV-nätet kan hantera hushållens behov av interaktiva tjänster. Visserligen får ett fullt utbyggt digitalt marknät en mycket större kapacitet än det nuvarande nätet, men möjligheterna till interaktivitet är ändå begränsade. Marksänd TV är alltså vad som på det här speciella språket kallas för broadcast, och det saknar en individuell förbindelse till varje hushåll. Internet, som många är intresserade av, består av miljoner hemsidor. Som jämförelse kan nämnas att kabelnätet är ett s.k. bredbandsnät och därför har en närmast obegränsad interaktiv kapacitet. Det finns alltså goda skäl att befara att en digitalisering av marknätet, även kallat stolpnätet, är en teknologisk återvändsgränd. Satellit och kabelbaserad digital-TV har stordriftsfördelar i jämförelse med det digitaliserade marknätet. Regeringens val av distributionsteknik riskerar därför att ställa hushållen och public service-företagen vid sidan av den informationsteknologiska utvecklingen och därmed en vital del av samhällsutvecklingen i stort, något som inte är bra för Sverige som högteknologisk industrination. Denna bristande förståelse är för övrigt typisk. Vi kan t.ex. se hur IT-kommissionen har tappat tempo på grund av svagare regeringsintresse efter valet. I propositionen heter det att det bör eftersträvas att flera av varandra oberoende programföretag deltar i de första försöken med marksänd digital-TV. Ett exempel på svårigheter som inte berörs är att TV 3 och TV 5, om dessa kanaler nu skall få vara med, inte sänder reklam enligt svenska regler. När det gäller kostnaderna för regeringens förslag så behövs ytterligare klarlägganden. Sändningsverksamheten skall enligt regeringen i sin helhet bekostas av medverkande företag. Frågan är då vilka företag som är att betrakta som "medverkande". Om Teracom, som är det monopolföretag som opererar marknätet, skulle tillåtas att delta i finansieringen av stimulanserna till hushållen, dvs. subventionera anskaffandet av mark-TV-dekodrar eller kanske bekosta nätutbyggnaden, så kan konkurrensen snedvridas. Om t.ex. hushållen får en mark-TV-dekoder nästan gratis, hotas kabel-TV-branschens digitalisering av kabelnäten. Det vore beklagligt av den anledningen att just kabelnäten kan bli hushållens verkliga bredbandsförbindelse med omvärlden. Ett annat argument för regeringens förslag är att marknätet når så många människor. Men sanningen är faktiskt den att 70 % av hushållen får sin TV via kabel, medan ca 18 % har en egen satellitmottagare. Det betyder att 88 % av hushållen kommer att få sin digitala TV från andra leverantörer än mark-TV-nätet. Mot den bakgrunden framstår det som diskutabelt att satsa stora summor på ett marknät som kanske ändå bara berör 10-12 % av svenska folket. En farhåga som ibland förs fram är att vi skulle få ett antal privata monopol om inte staten grep in och verkade för digitalisering av marknätet. Det är visserligen sant att digitalisering innebär att gamla gränser suddas ut. Distribution av TV, data och telefoni blandas samman och gamla monopol upphör. Det är dock knappast troligt att nya monopol utan vidare uppstår, om inte staten hjälper till. En standard som inte är öppen och får allmän spridning blir för dyr för kunden, som utländska exempel från t.ex. Tyskland visar. Kunderna kräver därför öppna standarder. Den grundläggande logiken bakom all digitalisering är att informationen skall flöda fritt. Marknaden kommer att straffa alla som försöker att skapa en egen sluten standard. Därför arbetar t.ex. kabeloperatörerna, såvitt jag kan förstå, för en gemensam öppen standard. Kabelföretagen har i dag en skyldighet att vidaresända TV 1, TV 2 och TV 4 i kabelnäten. Denna plikt kallas på modern svenska för must carryskyldigheten. Det är uppenbart att en sådan lagstiftning blir orimlig om det i stället handlar om att vidaresända upp till 20 digitala kanaler kostnadsfritt. Vi menar alltså att regeringen gör en teknisk och ekonomisk felbedömning när man av politiska skäl satsar på en digitalisering av stolpnätet. Det vore av såväl tekniska som ekonomiska skäl en bättre lösning att låta Sveriges Radio sända digitalt via satellit - man sänder ju redan i dag analogt via satellit till andra nordiska länder. Varför väljer då regeringen i stället modellen med digitalisering av stolpnätet? Förklaringen måste, som jag antytt, ligga i att marknätet ger möjligheter till politisk kontroll och makt över medierna. Marksänd TV omfattas av svensk lagstiftning, och eftersom utrymmet är begränsat i marknätet kan regeringen införa restriktioner. Detta följer av 3 kap. 2 § första stycket i yttrandefrihetsgrundlagen, där det sägs att regeringen genom lag kan föreskriva om tillstånd och villkor för sändning. Staten kan alltså ställa krav av public service-karaktär. Satsningen på digitaliseringen av just marknätet springer ur en rädsla för att de politiska kontrollmöjligheterna skall begränsas på grund av den snabba tekniska utvecklingen. En jämförelse med regeringens sätt att se på den privata lokalradion anmäler sig här osökt. Hör möter vi samma försök att med dunkla hänvisningar till mångfald och yttrandefrihet reglera och begränsa just det man påstår sig värna. Detta sätt att resonera har förstås gammal hävd inom socialdemokratin. Jag vill bara påminna om hur Maj Britt Theorin i början av 80-talet ville förbjuda parabolantennerna, som ju riskerade att medföra att tittarna lockades att se program som inte var konsumentgranskade av den politiska överheten och därför kunde tänkas vara politiskt inkorrekta och rent av utländska. I Grönköping inträffade vid den tiden incidenten att en radikal kulturperson bröt sönder vad som föreföll vara en parabolantenn, men som sedan visade sig vara konstverket "Eterns rötter". Man kan också komma att tänka på en aktuell utredning som kulturministern vill tillsätta. Denna skall bl.a. föreslå hur den s.k. amerikaniseringen av TV programmen skall brytas. I favorittidskriften här i huset, Från Riksdag & Departement, beskrivs förslaget i nr 10/1997 under rubriken "Regeringen önskar bättre TV-program". Ja, vem gör inte det? Frågan är bara hur mycket bättre programmen blir av en politisk styrning. Som IT-kommissionens kanslichef Ann-Marie Nilsson framhållit i en artikel i Dagens Industri måste vi till att börja med skilja på innehåll och distribution av medierna. I fallet Teracom, som har monopol på att sprida TV 1, TV 2 och TV 4, blandar lagen samman distribution och innehåll. Hon tycker att samhället visst kan ställa sina krav på innehåll och täckning på de "innehållsproducenter", som hon kallar dem, vilka omfattas av lagen, men för övrigt låta marknaden sköta distributionen. Det kan tilläggas att IT kommissionen i en skrivelse till regeringen framhållit att något beslut om digital mark-TV inte bör fattas nu. Fru talman! Vi avvisar alla försök till politisk kontroll av den nya tekniken. Vi är övertygade om att lagstiftningen på medieområdet måste vara teknikoberoende och grundas på tryck och yttrandefrihetens principer. Mångfalden skyddas och stärks bäst av etableringsfrihet. Vi behöver en multimedialagstiftning som i stället för att reglera tekniska enskildheter utgår från teknikoberoende och som förstås rättar sig efter regeringsformens, tryckfrihetens, yttrandefrihetens och även Europakonventionens principer. Låt mig också slutligen nämna något om förslaget som kommer något vid sidan om här, att Sveriges Radio skall kunna inrätta en betal-TV-kanal. Vi tycker för vår del inte att det är rimligt att tittarna skall betala en gång till för program som de redan har betalat för genom sina licensavgifter. Vi tycker inte heller att en sådan betalkanal rimmar särskilt väl med public service-uppdraget. Fru talman! Som förhoppningsvis framgått finns det mycket tunga ekonomiska och tekniska invändningar mot förslagen i denna något lösliga proposition. Redan av dessa skäl bör den avslås. Det avgörande skälet till att förorda en annan lösning är ändå den tydliga ambitionen i förslaget, att krampaktigt slå vakt om möjligheterna att politiskt styra den nya tekniken. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata avslagsreservationen, dvs. reservation 1.

Fru talman! Föreliggande betänkande och proposition innebär en utomordentligt försiktig öppning för en ny teknik på TV-området. I betänkandets sammanfattning föreslås att i flera steg införa marksänd digital TV med möjlighet för staten att successivt ta ställning till om och på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. Vi tycker som huvudlinje att det är välbetänkt att iaktta denna försiktighet. Men vi tycker också att det är viktigt att man öppnar för att även i marknätet införa en digital teknik. Argumenten för detta är egentligen de motsatta i förhållande till Nils Fredrik Aurelius. Han talar emot våra argument, och det är ju inte så konstigt. Vi är för att det finns en public service-TV. Vi är för att det finns ett samhällsansvar som ser till att vi har ett medielandskap där olika åsiktsriktningar kommer fram - ett medielandskap som inte strömlinjeformas, vilket vi ser exempel på lätt blir fallet om blott kommersiella intressen får råda. Därför är det också viktigt för yttrandefriheten och mångfalden i de s.k. smala sektorerna av kulturlivet osv. att vi slår vakt om public service-verksamheten och värnar ett demokratiskt inflytande, i alla fall över delar av medieområdet. Sedan finns det ju många alternativ på området. Utvecklingen har gjort att stora delar är direkt marknadsanpassade och marknadsstyrda, vilket är en realitet som vi får leva med. Men i denna realitet gäller det faktiskt att se till att också dessa icke-kommersiella andningshål finns som publice service-kanalerna innebär. Därför menar vi från Vänstern att det är viktigt att, såsom föreslås i propositionen, försiktigt pröva sig fram i fråga om den här tekniken. Samtidigt har vi några anmärkningar på förslagen. Vi tycker t.ex. inte, och det kommer Charlotta Bjälkebring att utveckla senare, att de utredningar som ligger bakom förslagen har tillräcklig kulturpolitisk helhetssyn som grund för hur man skall gå fram och för hur man ser på mediefrågorna. Man är snarast litet för snävt tekniskt inriktad. Vi tror också att man, i inledningsskedet i varje fall, borde kunna se mer praktiskt på saken och helt enkelt låta de i dag markbaserade rikskanalerna Sveriges Television, TV 4 och Utbildningsradion vara de som öppnar den här tekniken. Därigenom får vi både en kommersiell kanal och public service-verksamhet som söker sig fram med den här nya digitala tekniken. Det är också enligt vår mening viktigt att den här verksamheten kan prövas av TV på ett sådant sätt att det inte äventyrar programverksamheten i övrigt. Därför menar vi att staten bör ställa upp med en lånegaranti till Sveriges Radio så att de skall kunna finansiera deltagandet i utvecklingen av denna teknik utan att äventyra den ordinarie programverksamheten. Det är också viktigt att man tar hänsyn till införlivandet av den här tekniken. Man bör gå sakta fram när det gäller kraven på att ersätta det nu gällande analoga systemet så att inte människor i väldigt rask takt tvingas på kostnader för att modernisera sin TV utrustning. Man skulle gärna se att detta införs i sådan takt att vi får vad man skulle kunna kalla en naturlig avgång i fråga om befintligt apparatsystem, och att man övergår till systemet under en längre period. De möjligheterna ryms i den framtoning som propositionen har. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, och 7 i föreliggande betänkande.
Fru talman! Kenneth Kvist slår in öppna dörrar. Eller har jag möjligen missförstått honom när det gäller en del av det som vi nu diskuterar? Han betonar starkt att han är för public service-TV. Det är klart att vi också är. Det är därför vi i en reservation, som utgår från enskild motion, i det här betänkandet inte tycker att man skall blanda ihop betal-TV med public service-uppdraget. Det Kenneth Kvist här säger är alltså inget argument mot oss i varje fall. Han är för public service-TV. Det är vi också, och vi tycker att den skall fungera just som public service-TV, och inte som något annat. Att sedan Kenneth Kvist vill ha vad han litet försiktigt kallar ett demokratiskt inflytande över medierna förvånar naturligtvis inte. Men då tycker jag att han blandar ihop tekniken för distribution med de krav man kan ställa på själva innehållet. Som jag antydde i mitt anförande, bör man lämpligen skilja på de sakerna. Jag lägger också märke till att Kenneth Kvist inte har något att säga om den rätt viktiga fråga som egentligen, åtminstone delvis, har föranlett hela denna proposition, nämligen att hushållen skall få bättre möjligheter till interaktiva tjänster. Där är invändningen att de inte får det. De får otillräckliga möjligheter att utnyttja dessa tjänster genom en digitalisering av marknätet.
Fru talman! När man försöker slå vakt om public service-verksamheten, är det ju nödvändigt att man prövar nya tekniska möjligheter och också ser till att den kan ha ett varierat utbud. Det skulle jag vilja säga som svar till Nils Fredrik Aurelius. När det gäller det demokratiska inflytandet är jag inte särskilt försiktig när jag uttrycker mig. Jag tycker att det är nödvändigt att det finns ett demokratiskt samhällsinflytande över en del av det mediala utbudet. Erfarenheterna från länder och områden där det rent kommersiella utbudet styr, alltså det som Nils Fredrik Aurelius kallar "marknaden", pekar ju med förskräckande samstämmighet på förytligande och ganska stor likriktning. Detta tror jag på sikt kan leda till en viss kulturell utarmning och till enkelriktning av det allmänna samtalet. Därför menar jag att det i grunden är viktigt att pröva ett införande av den nya tekniken också i det markbaserade nätet. Det skapar möjligheter för public service-företaget. Därför är det också viktigt att man redan nu bestämmer vilka aktörer som skall få pröva det här, och då bl.a. ger public service-företagen den möjligheten.
Fru talman! Det avgörande om man vill slå vakt om public service-innehållet i TV-programmen kan ju inte vara distributionssättet. Det kan ju inte vara så att det blir sämre program om den här signalen, eller distributionen, sker via satellit och kabel än om den sker på det teknologiskt något mindre avancerade sättet via marknätet. Det är vad det handlar om. Ytterligare ett argument som jag har varit inne på är ju att andra distributionsmetoder än marknätet på ett bättre sätt medger att man tekniskt kan utveckla det här vidare. Det gäller framför allt det som med ett litet speciellt ord kallas interaktivitet, dvs. Internet och liknande saker, som det kommer en allt större efterfrågan på från hushållen.

Fru talman! Tillgången till distributionskanaler är fortfarande begränsad när det gäller marksänd radio och TV. Jag och Miljöpartiet är positiva till den digitala utvecklingen som nu kommer att medföra att möjligheterna för allmän-TV att öka sitt programutbud blir större. Vi anser att en stark allmän-TV är ett samhällsintresse. I konsekvens med det ställningstagandet betonar vi också det offentliga ansvarstagandet för att bevara och utveckla allmän-TV:n så att utbudet och kvaliteten lämnar ett stort utrymme till inhemska uttryck och program. Den tekniska utvecklingen får inte begränsa utrymmet för det kvalitativa utbudet. Vi står inför - eller befinner oss mitt inne i - en väldigt utmanande och spännande utveckling där det gäller att vara så klok som möjligt. Den tekniska utvecklingen får ju inte betalas på så sätt att det kvalitativa utbudet minskar. Där har Rundradiofondens medel gjort stor nytta, och de kommer att göra stor nytta också under de kommande åren. Vi tror dock att ytterligare medel behövs för att Sveriges Radio inte skall behöva göra kvalitetsnedskärningar. Den digitala utvecklingen har ju hittills skett med redan befintliga medel inom ram. Vi utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om ytterligare anvisade medel just till Sveriges Radio när man ser vad resultatet på rundradiokontot blir. När vi nu går in i den markbaserade digitala utvecklingen skall erfarenheterna från den praktiska verksamheten följas hela tiden. Jag tycker att man i betänkandet har annonserat en mycket klok och eftertänksam takt i detta utvecklingsarbetet. Som flera tidigare talare har varit inne på finns det plus och minus när man väljer. De kommande interaktiva möjligheterna måste hela tiden finnas med när man gör de kontinuerliga utvärderingarna. Jag tycker att betänkandet - det som vi skall fatta beslut om här i dag - är formulerat på ett sådant sansat sätt att just den typen av låsningar som en del talare har varit rädda för minimeras. Verksamheten kommer att bedrivas inom ramen för nuvarande lagstiftning, och det underlättar ju. Men problemen kommer att uppstå när man skall jämföra med konkurrerande företag och samarbeta om tekniska lösningar. Men problem är ju till för att lösas. Och jag utgår från att man kan göra bra överenskommelser. Jag tycker att det finns styrka och underlag som gör det möjligt för bra överenskommelser. Vi i Miljöpartiet utgår också från att man lägger in en övergångsperiod med parallella sändningar under så pass lång tid att detta inte blir något negativt för konsumenterna, för dem som skall betala, så att priserna hinner sjunka på den tekniska utrustning som behövs för att man skall kunna ta in det nya utbudet. Jag vill även säga något om Utbildningsradion, eftersom den skiljer sig från övrig allmän TV och radio. Uppdraget står helt i utbildningens tjänst. På det sättet ligger utbildningsuppdraget nära det kulturpolitiska uppdraget. Mot den bakgrunden är ju Utbildningsradions framtida roll och uppgift av mycket stor betydelse, och i det sammanhanget pågår ett utredningsarbete. Jag vill bara påminna om att en enad kulturutredning för ett par år sedan ställde sig bakom uttalandet om Utbildningsradions betydelse. Nu har Utbildningsradion lagt fram ett förslag om en UR-Arena. Den digitala tekniken gör det ju möjligt att snabbt få en UR-Arena, dvs. en direktsändande kanal direkt från den politiska arenan. Det kan vara fråga om att sända från riksdagens kammare, EU, Europarådet och FN. Det handlar alltså om en direkt kanal, ingen kommentar emellan, bara påannonsering och avannonsering. Det är en utmaning. Det finns i andra länder. Canada har en mycket lyckad verksamhet som är mycket populär. Vi tror att om vi får en UR-Arena här i Sverige så kan allmänheten få ökade möjligheter till kunskapsinhämtning och direkt information. I dag kommer informationen alltid efter. På det sättet kanske demokratins arbetsvillkor förbättras. Det är i alla fall något som vi hoppas på. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation

Fru talman! Catarina Rönnung beskrev sitt framträdande här som ödmjukt. Det är kanske förnuftigt att ligga litet lågt i en fråga som denna. Det är tydligt att man också i propositionen är rätt så osäker på sin sak. Egentligen är det en stor reträtt från den utredning som kom ett år tidigare. Vi får väl se ytterligare en reträtt här. Man är inte alldeles övertygad om att man har tänkt rätt här, och det är i och för sig bra. Jag skall bemöta Catarina Rönnung beträffande några saker som hon här tog upp. Jag tror inte att det är ett bra argument för att bevara gammal teknik att säga att det annars innebär kapitalförstöring. När det gäller frågan om hur många som kan nås av olika typer av sändningar kan man inte utgå enbart från nuläget. Man måste också se till hur det blir efter en utbyggnad. Med nuvarande system med marksänd TV finns det också ett antal procent hushåll som ligger i konstant radioskugga. Jag tror inte att den analys som görs är riktig, nämligen att det skulle ligga i kabelföretagens intresse att ha egna standarder. Det strider mot hela den tekniska utvecklingen på området. Man vill ha en gemensam standard. Jag tror t.o.m. att vi inom ett antal månader får se förslag åt det hållet på internationell nivå. Det är en sak att must carry-principen tillämpas i dag när det gäller att vidarebefordra tre kanaler, men det är en stor skillnad om det skall vara en plikt att vidarebefordra uppemot 20 kanaler. Detta bör påpekas. Jag ber att i kommande replik få återkomma till det varma förordet för det svenska språket.

Fru talman! Jag tror att Catarina Rönnung grovt underskattar takten i den tekniska utvecklingen, inte minst på det här området. Det är en sak att säga att de resurser som finns skall utnyttjas, men det är en helt annan sak att medvetet investera ytterligare i en teknik som man redan nu vet, vilket Catarina Rönnung säger, kommer att bli föråldrad. Jag håller med Catarina Rönnung om att vi skall slå vakt om det svenska språket. Detta faller kanske något utanför de bästa sätten att distribuera digital TV, men i frekvensordlistor brukar ord som att och och vara vanligast. Risken finns att det vanligaste ordet här blir interaktivitet, särskilt som jag nu återigen nämner det. Jag måste nämligen fråga: Tycker Catarina Rönnung att en digitalisering av marknätet verkligen medger möjligheter till interaktiva tjänster, t.ex. Internet, som kommer att efterfrågas under de närmaste åren? Det är synd att Catarina Rönnung inte hann säga något om public service, eftersom jag nu skulle ha tillfälle att ge ett svar. Det är kanske säkrast att än en gång poängtera följande: Det är en sak att vi skall slå vakt om public service-uppdraget. Det är vi helt med på. Men det är en annan sak att man vill ha ett ännu större politiskt inflytande över de tekniska frågorna. Vi tror att detta är ett fundamentalt feltänkande. Låt oss slå vakt om en bra public service-kanal, men låt själva distributionsformen bli något som tillåter tusen blommor blomma - till gagn inte bara för alla hushåll som kommer att efterfråga nya tjänster och som redan nu gör det utan faktiskt för hela den tekniska utvecklingen i Sverige.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

Vi hade sett fram emot en snabbare utveckling och att det inte skulle vara så styrt som i förslaget, och vi hade också velat att public serviceföretagen mera själva hade kunnat fördela det här, men vi vill nu respektera regeringens förslag och utformningen av betänkandet. Det är bra att uppgörelsen har nått så långt, men vi vill att man återkommer när rundradiokontot har fyllts på med ytterligare medel. Det är dock inte bara det som vi i dag tar beslut om, utan vi tar också, som Catarina Rönnung själv nämnde, beslut om att en särskild utredare skall tillsättas. Det skall också tillsättas en kommitté med parlamentariskt inslag. Vi hade föreslagit en parlamentarisk kommitté, inte bara en kommitté med parlamentariska inslag, men det är här tydligen fråga om en ny trend. Vi tar också ställning för att utvecklingen av marksänd digital-TV skall ske i flera steg. Vi har från Miljöpartiets sida poängterat att det är bra att det sker i flera steg, så att man kan följa med i den tekniska utvecklingen med de möjligheter som finns till utökad interaktivitet. Det är klart att vi skall koppla detta till den digitala utvecklingen i det markbaserade nätet. Jag delar inte Catarina Rönnungs syn på att vissa grupper har olika behov, men jag skall inte ta upp någon debatt om det. Jag skall bara konstatera att Catarina Rönnung själv utnämnde sig till någon sorts Snorkfröken. Jag skulle dock vilja att hon preciserade sig när hon säger att Miljöpartiet har avgivit onödigt pessimistiska reservationer. Vilka är det fråga om? Är det pessimistiskt att vi vill att det skall vara parallella analoga och digitala sändningar? Eller är det pessimistiskt när vi vill ha en beredning av miljökonsekvenser av TV-skrot? Är det när vi vill ha ytterligare medel till Sveriges Radio eller när vi vill ha direktsändningar från olika arenor?

Fru talman! Jag förstod bara inte Catarina Rönnungs uttalande om att vi skulle vara pessimistiska. Jag menar att det som vi i Miljöpartiet ägnat oss åt varit ideologiska synpunkter, inte pessimistiska. Jag vill hävda att det är ideologiska invändningar som jag gör. Anledningen till att vi i vår reservation extra noga poängterar att vi vill att de parallella analoga och digitala sändningarna skall genomföras under en längre tid är att vi ideologiskt vill fortsätta att fästa det politiska ögat på den verkligheten. Utan en sådan inriktning hade vi kanske inte fått så bra skrivningar från alla som vi faktiskt fick i betänkandet då från kulturutskottet. Det handlar om ideologi, inte om någon pessimism.

Fru talman! I Miljöpartiets reservation om parallella analoga och digitala sändningar framgår det att "de analoga TV-sändningarna måste därför upprätthållas till dess övervägande delen av de svenska hushållen har införskaffat nödvändig teknik för digital mottagning". Det är just för att det inte är konsumenten som skall få betala för kalaset. Det är viktigt att vi hela tiden håller tummen i ögat. Precis som Marianne Andersson säger kan vi inte precisera hur lång tid detta tar. Om vi ger klara och tydliga signaler från denna sal att nu komma igång och satsa, kanske teknikutvecklingen också kan komma igång och priserna så småningom bli rimliga.

Fru talman! Kenneth Kvist har redan beskrivit Vänsterpartiets uppfattning. Därför kommer jag att fokusera mig på bara några frågor. Jag är kulturpolitiker och är ledamot i kulturutskottet. Det blir fokus på kulturpolitik. Staten har under senare år gjort en rad kulturpolitiska strategiska satsningar på olika områden och i olika delar av landet. Man har låtit ge ut Nationalencyklopedin, man har låtit bygga Operan i Göteborg, Stockholm, och man planerar ett nytt Världskulturmuseum i Göteborg. Å andra sidan har det kulturella vardagslivet fått stå tillbaka. Lyckligtvis har en ny bibliotekslag nyligen införts. Men någon större förändring har ännu inte visat sig. Nedskärningarna fortsätter i kommunerna, på skolorna, i barn och äldreomsorgen, inom folkbildningen och på arbetsplatserna. Kulturen har försvagats i människornas vardag. I dag debatterar vi en ny strategisk satsning, dvs. den digitala tekniken. Vänsterpartiet hoppas att detta skall vidga demokratin, yttrandefriheten, tillgängligheten, kulturen - dvs. den själsliga odlingen - och bildningen i människors vardag. Radio och TV har en stor del i människors vardag. Vi tror på den nya tekniken. Men vi tror inte att den kan förbättra människors vardag om vi inte mer tydligt och bestämt anger vad den nya tekniken skall användas till. Vi måste se den digitala tekniken som ett verktyg att nå ut till folk. Ett viktigt syfte med statens insatser på medieområdet är just public service. Det är där vi kan korrigera de marknadskrafter som finns, så att vi kan stödja vissa kulturformer och annat som annars inte alla människor skulle kunna ha tillgänglighet till. Alla har inte parabolantenner, alla har inte tillgång till kabel Mediepolitik är kulturpolitik. Vi får inte heller glömma kulturmål nummer tre: Motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Fru talman! Jag tycker inte att det ges någon garanti för detta i betänkandet. Jag står fortfarande inför en del frågetecken. Vilka möjligheter för en utveckling av demokratin ger en satsning på digitala TV sändningar? Hur skall den digitala tekniken bidra till ökad yttrandefrihet och tillgänglighet? Kommer den att stärka eller försvaga public service-företagen? Kommer det att bli likriktning eller kommer det att bli mångfald? Kommer den att öppna dörren för utländska TV-företag? Inte heller förs det något resonemang om hur medielandskapet kommer att förändras och hur barn och unga kommer att påverkas. Det är viktigt att vi använder tekniken till utveckling och att vi tar ett helhetsgrepp i mediepolitiken. Därför förordrar Vänsterpartiet - precis som det framgår i propositionen - att beslut skall fattas i tre faser. Det är viktigt att besluten fattas i riksdagen. Vi vill förorda att i den första fasen skall SVT, Utbildningsradion och TV 4 skall få möjlighet att utveckla sina verksamheter i det digitala marknätet. Vi ser helt enkelt den nya tekniken främst som en möjlighet till ökad tillgänglighet. Det ökade frekvensutrymmet kan användas till att förbättra de handikappades möjligheter att ta del av public service-utbudet, allmänhetens radio och TV. Textning, taltolk på svenska, utländska språk och teckenspråk skulle göra målsättningen genomförbar, dvs. nå ut till större grupper. Jag uppfattar synsättet i betänkandet och propositionen så att marknaden erbjuds att satsa på digital TV. Okej, det kanske blir så i en förlängning. Men i det första steget måste det som redan finns utvecklas, och då försöka utveckla tillgängligheten för alla grupper i samhället. Statliga initiativ på medieområdet skall i första hand värna medborgarnas möjligheter till yttrandefrihet och ökad tillgänglighet. Även om moderaterna kanske bestrider det, så vill vi i Vänsterpartiet grunda vårt samhälle på humanistiska värderingar. På medieområdet innebär det att staten skall ta ett ansvar för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Vi ser den nya tekniken som ett hjälpmedel att fördjupa demokratin. Detta uppnår vi främst genom att stärka allmänhetens radio och TV.

Med andra ord finns det inget frekvensutrymme kvar utöver detta för övriga aktörer. Så vad menar egentligen Centerpartiet och Folkpartiet med detta? Är målet att privatisera Teracom? Är målet att hämma utvecklingen för allmänhetens radio och TV? Är målet att få in fler kommersiella kanaler i marknätet? Eller är målet att faktiskt stärka public service? De frågorna kvarstår.

Fru talman! Jag fyller 37 i år, så särskilt ung är jag inte, även om jag kanske ser ung ut. Det får jag väl bara vara glad för. Av det Catarina Rönnung säger förstår jag att beslutet vi fattar i dag inte innebär någon egentlig ökad tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det är jag orolig för. Jag tycker att vi med public service-uppdraget först och främst borde värna tillgängligheten för alla. Risken är att man får in de andra aktörerna i nätet och att de - jag ser det från precis motsatt håll - faktiskt tränger ut public service så att det blir mer enfald i stället för ökad tillgänglighet. När man sedan tar det andra steget och beslutar sig för om man skall gå vidare och öppna för mer än åtta kanaler, 16 eller fler, då först vore det klokt att besluta om man skall ge andra aktörer möjlighet att komma in på det marksända nätet.

Fru talman! I det nya radio och TV-avtalet som vi skrev med public service-företagen står att man förväntar sig att den nya tekniken skall ge ökad tillgänglighet för handikappgrupperna. Nu har vi möjligheten, så det borde tydligt och klart stå att vi skall ha en sådan kanal med fortlöpande textning på svenska och teckentolkning. Det vore att öka tillgängligheten för de grupperna.

Fru talman! Jag vill varmt hålla med Marianne Andersson om att utbudet av regionala sändningar bör öka inom public service, liksom att vi bör kunna ha "återsändning" av de nordiska public servicekanalerna för att på så sätt kunna närma oss varandras språk. Tyvärr har våra svenska barn litet svårt att förstå norska och danska, och om man kan få ett nordiskt utbud i TV skulle det underlätta avsevärt. Men om vi inte beslutar oss för här och nu om vad det ökade frekvensutrymmet skall användas till, är det risk för att andra aktörer med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagen kommer att hävda: Vi vill sända på den här frekvensen! Då är risken kanske att vi också här i Sverige så småningom kommer att tvingas ändra vår lagstiftning avseende reklam och andra saker. Har vi inte en plan för vad vi skall fylla de ytterligare frekvenserna med kan vi hamna i ett dilemma längre fram som kan bli svårt att hantera. Jag tycker att vi nu skall pröva det här, och utveckla det vi redan har för att öka demokratin, yttrandefriheten och tillgängligheten i Sverige. Vi skall uppnå det vi vill ha med kulturpolitiska och mediepolitiska ställningstaganden. Vi skall inte ställas inför det faktum att vi här och nu konfronteras med andra aktörer, vars program vi inte vill ha in i marknätet, och som kommer att stå där och knacka på dörren.

Fru talman! Det var väl egentligen det som var den enda anledningen till att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte fick vara med på tåget och uppgörelsen; vi hade litet för tydliga åsikter om vad det första steget skulle användas till. Men jag hoppas att vi skall kunna föra en fortsatt konstruktiv dialog, och att medielandskapet skall bli så bra som möjligt även i framtiden.

Fru talman! Det ärende vi nu övergår till att behandla berör bl.a. frågan om förekomsten av kontokort i statsförvaltningen. Det gäller kontokort med statligt betalningsansvar. Vi känner alla till den debatt som förts i samhället under det senaste året efter alla avslöjanden om felaktig användning av tjänstekontokort och slarv med redovisningen av verifikat till dessa. På många håll har man dragit konsekvenserna av hur kontokort med någon annan än en själv som betalningsansvarig i praktiken ibland har fungerat. Kommuner och företag har dragit in den typen av kort, och ersatt dem med tjänstekort med privat betalningsansvar eller med helt privata kort. Även Regeringskansliets förvaltningskontor utfärdade som reaktion på bl.a. den s.k. Mona Sahlinaffären föreskrifter om betalkort till den egna förvaltningen. Av de här föreskrifterna framgår att betalkort med staten som betalningsansvarig skall utfärdas med största restriktivitet och endast när särskilda skäl föreligger. Mot denna bakgrund är det utomordentligt förvånande att socialdemokraterna i utskottet inte har velat att Regeringskansliets regler, som lätt vore tillämpbara för hela statsförvaltningen, skulle kunna upphöjas till övergripande riktlinjer för staten. Socialdemokraterna i utskottet har i stället försatt sig i den något otacksamma rollen att sjunga de statliga tjänstekontokortens lovsång. Man skriver att syftet med betalkorten är att underlätta myndigheternas betalningsförmedling, att effektivisera ekonomiförvaltningen genom att avskaffa eller väsentligt minska antalet förskott, att minimera kontantkassorna, att omstrukturera och samtidigt nedbringa fakturahanteringen, att effektivisera resehanteringen samt att komprimera myndigheternas utbetalningar. Ack, vore det så! Det klingar onekligen falskt, när man vet vilken oordning och vilket merarbete tjänstekontokorten orsakat för ekonomiadministratörer i bl.a. statsförvaltningen. Jag har själv under de senaste åren haft uppdrag som kommunrevisor och känner också från den sektorn till alla olägenheter med tjänstekontokort där man inte själv är betalningsansvarig. Framför allt har det visat sig att det simmar omkring väldigt många verifikat i organisationen. Därutöver förekommer det att korten också används privat. Samtidigt har en kultur varit utbredd där det betraktats som "fint" att vara utrustad med tjänstekontokort. Detta har lett till att de varit, och på sina håll är, rätt vanliga. Särskilt förvånande är det att Centerns företrädare i utskottet också ställt upp på detta försvarstal för statliga kontokort. Bara för att Centerpartiet är så till sig för sitt samarbete med regeringen i diverse frågor behöver man väl inte agera knähund i en fråga där regeringspartiet alldeles uppenbart hamnat helt snett. Däremot är samtliga övriga partier i utskottet överens om ett tillkännagivande till regeringen beträffande riktlinjer för statens användning av kontokort. Dessa innebär att företagskort med statligt betalningsansvar bör användas med största restriktivitet, och att när betalkort används skall därför kort med personligt betalningsansvar i första hand komma i fråga. De innebär dessutom att kontrollsystemen, i enlighet med den särskilda utredning som Justitiekanslern gjort, bör stärkas. Vad utskottet anfört om användningen av kontokort i staten bör riksdagen med anledning av motion Fi910 av Per Bill och Ulf Kristersson som sin mening ge regeringen till känna. Vi reservanter i utskottet förordar att ett starkt incitament läggs på den enskilde som gjort utlägg i tjänsten att snabbt redovisa dessa till arbetsgivaren. Den anställde har då möjlighet att erhålla betalning innan han eller hon själv behövt göra något utlägg till kontoföretaget. En av de allvarligaste bristerna med tjänstekort utan eget betalningsansvar är just detta. Förutom det jag redan har sagt om att de ibland används privat vilket medför svårigheter att i efterhand klara ut det hela, släpar redovisningen av verifikaten efter med problem i ekonomiadministrationen som följd. Jag förmodar att Susanne Eberstein senare i debatten avser att komma dragande med argument om att en sådan här riktlinje för staten vore någon form av onödig detaljstyrning. Det var nämligen en synpunkt som vädrades i utskottet. Detta visar på en felsyn på vad det är fråga om. Varje organisation - och det gäller även statsförvaltningen - måste i vissa frågor ha ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam företagskultur. Ibland är den skriven, ibland fungerar den som en oskriven regel. Men ibland sprider sig en icke önskad kultur, och då kan det finnas skäl att formulera det önskvärda gemensamma förhållningssättet och få detta spritt. Beträffande just kontokortsanvändning vet vi att det funnits en felaktig kultur i samhället vid sidan av den som är avsedd. Det borde därför vara en självklarhet att ta upp den frågan, och få ett gemensamt förhållningssätt i staten på det sätt som reservanterna önskar. Jag yrkar bifall till reservation 1. Fru talman! I utskottet sitter bl.a. Arne Kjörnsberg, som utsetts som den person i det socialdemokratiska partiet som särskilt skall fundera på frågor om etik och moral, vara någon sorts socialdemokratisk etikguru och ge råd om hur man bör uppträda. Detta har man gjort mot bakgrund av de timade affärerna, som ju inte minst berört socialdemokratiska politiker. Det är naturligtvis något förvånande att han nu tillhör den krets av personer som inte vill ha något initiativ från riksdagens sida i den här frågan. Det borde ju annars göra hans uppdrag lättare om han kan peka på beslut som i stor utsträckning fattats på kommunsidan och som nu också skulle ha fattats i riksdagen när det gäller statsförvaltningen. Fru talman! I det här ärendet finns också svar på motioner från enskilda moderater som berör den offentliga affärsverksamheten. Vi anser att det är viktigt med lagstiftning för att minska den konkurrensstörning som sker genom denna, i likhet med vad vi tidigare framfört beträffande den offentliga affärsverksamheten. Det är ju en affärsverksamhet som i praktiken hindrar att nya jobb skapas. Vi anser att den affärsverksamheten planmässigt måste minska. Eftersom dessa frågor har behandlats i andra sammanhang och för tids vinnande yrkar jag nu inte bifall till reservation 3 under mom. 4, men jag vill naturligtvis framhålla att vi moderater står bakom denna reservation.

Fru talman! Vi vet alla att plastkortet har blivit symbol för vad som händer när man inte riktigt kan skilja på rätt och fel. Det finns mycket annat som är fel och ger möjligheter att göra fel, men plastkortet har verkligen blivit en symbol. Vi i Folkpartiet tycker att det är bättre om det är lätt och praktiskt att göra rätt och svårt att göra fel. I dag har vi ett system som gör det lätt att göra fel och svårare att göra rätt. Därför ställer vi oss bakom förslaget att man skall ha riktlinjer för betalkort med personligt betalningsansvar. Det är bara man själv som kan avgöra vad man faktiskt går ut och köper på kortet när man betalar. Ingen säljare kan kontrollera om man verkligen har rätt att göra det här inköpet i tjänsten. När räkningen väl har kommit är det betydligt svårare att reda ut det än om avgörandet kommer i ett tidigare skede. Vi vet alla att allt från statsråd och kommunalråd till verkschefer, kommunala bolagsdirektörer och chefer och ansvariga längre ned i organisationerna har visat allt från dåligt omdöme och ofattbar okunnighet till ren brottslighet. Det har också visat sig att begripliga regler och riktlinjer har saknats. Det har tyvärr också visat sig att ekonomipersonal och administrativ personal ute i organisationerna i många fall inte vågat eller kunnat se till att man håller på de regler som faktiskt gäller. Detta är tre stora brister i hur kontokortsfrågorna sköts som måste göras någonting åt. Jag tycker att det är helt obegripligt att Socialdemokraterna, som själva inom organisationen har varit så utsatta för att det här har missbrukats, inte vill vara med och sopa rent. Det är ännu obegripligare att Centerpartiet vill stödja detta. Nu finns det ingen från Centerpartiet, förutom vår värderade talman, som har haft möjlighet att titta in här så vi får väl aldrig något svar på varför Centern inte vill göra någonting åt den här saken. Politikerna har förbrukat förtroendekapitalet, och det måste återvinnas. Den som inte själv har slarvat eller fuskat har ändå brustit därför att regelverk och kontroll inte har fungerat. Därför måste förtroendet återvinnas och förtjänas. Vi kan bara förtjäna detta förtroende genom att bl.a. utfärda strikta regler och rutiner för hur dessa frågor skall skötas. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1. Fru talman! En parallell till detta, fast ändå ganska annorlunda, är frågan om servicecheckar. Sverige behöver nämligen inte fler skatter i första hand. Vi behöver fler skattebetalare. Folkpartiets politik är helt inriktad på att på olika sätt få fler människor att starta och driva företag och att expandera. Vi har lagt fram många förslag i andra sammanhang. Sverige behöver fler skattebetalare. Det gäller inte bara att starta företag. Alla som jobbar mot lön skall få skatt inbetald. I dag är det väldigt svårt att sköta detta om man som privatperson betalar lön till någon annan för att den utför ett jobb. Det är därför idén om servicecheckar föddes bl.a. hos ett antal folkpartister som försökte göra rätt. Det visade sig vara näst intill omöjligt. Vi har lagt fram förslag här i riksdagen på hur man mycket konkret skulle kunna utforma en servicecheck som gör det lätt att göra rätt. Regeringen nappade på idén så långt att man gav RSV i uppdrag att titta på detta. De har också snabbt lagt fram olika förslag på hur detta enkelt skulle kunna införas. Andra länder har infört det, t.ex. Frankrike. Jag har med mig en bild från Tyskland här. Där har man infört servicecheckar. Varför skulle inte vi kunna införa litet tysk ordning även här i Sverige? Tjänstebeskattningsutredningen tyckte att man i stället skulle underlätta detta genom att uppdragstagaren betalar skatten själv så att arbetsgivaren slipper. Det är ju en lysande idé. Sjuttonåriga barnvakter är ju de rätta att lägga det ansvaret på. Det som inte vuxna småbarnsföräldrar klarar skall alltså barnvakter kunna klara själva i stället. Det visar bara att man inte har någon aning om hur det ser ut ute i verkligheten. Jag förstår inte varför Socialdemokraterna inte tycker att det är viktigt att vi snabbt och enkelt skall införa en möjlighet att göra rätt på ett enkelt sätt. Jag tror att det beror på att de inte vill att privatpersoner skall ha någon annan anställd. Då kommer man tillbaka till pigdebatten. Ibland undrar jag om de inte vet vad som försiggår. Vi har ett verkligt pigproblem i form av kvinnor som städar svart hemma hos andra och i form av barnvakter. Det handlar om barnflickor som jobbar en större del av tiden, men framför allt alla som anlitar någon ett par timmar här eller där. Jag läste i en tidningsintervju att skatteministern tyckte att det inte var så farligt om dessa barnvakter jobbar svart. Om man inte tycker att det gör så mycket om barnvakter jobbar svart är det klart att man inte heller behöver göra det lätt att jobba vitt. Vi tycker att ni skall dra upp huvudet ur sanden och snabbt lägga fram ett förslag som gör det lätt att göra rätt. Det skulle göra att vi åtminstone kan få några fler skattebetalare. Detta är inte bara en ekonomisk fråga. Det är också en moralisk fråga. Jag tycker att det är viktigt att unga människor som går ut och tjänar sina första hundralappar genom att sitta barnvakt åt grannen inte skall skolas in i svartjobb utan i vitt jobb. Av den anledningen tycker jag att det känns befogat att även yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet är kritiska till den hantering av kontokort där staten har betalningsansvaret som förekommer inom staten. Som flera talare före mig pekat på är det ett system som inbjuder till missbruk, byråkratiskt krångel och svårigheter att hålla reda på vem som är betalningsansvarig i slutändan. Detta är lätt att undvika genom att i stället använda betalkort där man har personligt betalningsansvar och genom att man på normalt sätt lägger in räkningar på det som staten har att betala, dvs. det som ingått i tjänsteutövningen. Det är inte krångligare att hantera än att man måste redovisa alla kvitton från ett kort där staten själv har betalningsansvaret, men på det viset undviker man problemen med missbruk. Det är alltså väldigt svårt att se att det verkligen skulle vara så stora fördelar med att ha kort med statligt betalningsansvar som Socialdemokraterna och Centern påstår i utskottsbetänkandet. Det är egentligen obegripligt varför de skall försvaras på det viset. Oppositionen vill inte ha ett totalt förbud mot att ha kort med statligt betalningsansvar, men det skall undvikas så långt möjligt. Det går att undvika mycket mer än vad som sker i dag. Det är oerhört viktigt att förtroendet för de offentliga myndigheterna och inte minst för politikerna upprätthålls och att man undviker system som inbjuder till missförstånd och eventuellt missbruk. Det gör man inte om man slår vakt om kontokort där staten har betalningsansvaret. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 17 har en ganska anonym rubrik. Betänkandet heter Förvaltningspolitiska frågor. Under den rubriken döljer sig väldigt många saker. Jag skall inskränka mig till att tala om kontokort i staten och litet grand om servicecheckar. Det är få företeelser under senare tid som har lett till en sådan uppmärksamhet, granskning och offentlig debatt som just kontokortsanvändningen inom den offentliga sektorn. Det visar sig också i justitiekanslerns utredning, Förstärkt skydd mot oegentligheter i offentlig förvaltning. Där visar det sig att reglerna om internkontroll i verksförordningen och i kommunallagen faktiskt måste förtydligas och preciseras. Justitiekanslern understryker också, som det heter, behovet av en översyn av den kommunala revisionen. Det, vågar jag säga, är ett ganska artigt sätt att uttrycka saken. Sanningen är ju nämligen den att flertalet av de uppmärksammade fall av missbruk av kontokort som vi har läst om i tidningarna upptäcktes, inte av den kommunala offentliga revisionen, utan av grävande journalister. I det sammanhanget finns det en annan anmärkningsvärd iakttagelse i justitiekanslerns utredning, nämligen den förvånansvärt utbredda okunnigheten om villkoren för att använda de kontokort som man hade utrustats med. Nu vill alltså majoriteten strama upp reglerna för användningen av kontokort inom staten, och även kriterierna för användningen där staten är betalningsansvarig. Det tycker vi är bra. Men vi som står bakom reservation nr 1 vill gå längre än utskottsmajoriteten på ett antal punkter. Framför allt är den stora skillnaden att det som både majoriteten och reservanterna tycks vara överens om - som behöver stramas upp - vill vi också ge regeringen till känna. Vi tycker att det är viktigt att riksdagen fattar ett beslut om att de här sakerna faktiskt behöver ses över, att det här måste stramas upp, att kommunallagen och verksförordningen faktiskt behöver preciseras. Jag tycker att det vore rimligt om ni som företräder majoriteten förklarade varför ni är så servila mot regeringen. Varför vågar ni inte ge er uppfattning till känna - en uppfattning som ni faktiskt har? Det är väl därför vi finns här i riksdagen! Det är väl därför vi får vår lön och våra Dinerskort - för att vi skall ge vår uppfattning till känna, för att vi skall fatta beslut. Fru talman! Så till servicecheckarna. Det var intressant att lyssna till Karin Pilsäters plädering för servicecheckar. Jag har ingenting att invända mot det. Servicecheckar är ju bara ett av olika tekniska hjälpmedel för att göra rätt, för att faktiskt kunna anställa människor som utför tjänster också inom den privata sektorn. Det finns andra tekniska lösningar på detta, t.ex. den danska modellen där man får en omedelbar återbetalning av arbetsgivaravgiften och momsen. Det finns ytterligare andra modeller, t.ex. en ren avdragsmodell som en del partier pläderar för. Allt detta är bra. Låt oss förbereda oss för det. Jag hoppas att nästa val innebär att vi får en majoritet i riksdagen som faktiskt vill öppna den privata tjänstesektor som också riktar sig till hushållen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det här betänkandet rör väldigt olika frågor, allt sammanfattat under den anonyma rubriken Förvaltningspolitiska frågor. Det rör vem som skall ha ansvar för bil och handelsregistret, vilka kontokort som skall tillåtas i statlig verksamhet, införandet av servicecheckar, förslag om avveckling av offentlig näringsverksamhet och slutligen förslag om ny förvaltningspolitik. Som oftast när det gäller motioner yrkar även jag bifall till utskottets betänkande och avslag på motionerna. Men jag vill, precis som övriga talare tidigare i ärendet, fördjupa diskussionen när det gäller förslaget om lagreglering av vilka kontokort som skall få användas i statlig tjänst. Motionärerna förslår i motion Fi910 att staten skall avskaffa alla kreditkort där staten bär betalningsansvaret. Motionärerna tar upp en högaktuell fråga. Kontokort har, precis som sagts, blivit symbolen för svenska folket för fiffel och fusk och har skapat misstänksamhet om hur offentliga medel används. Kontokort har också blivit en symbol för maktmissbruk. Om vi tittar på statlig verksamhet så har vi haft en successiv övergång från en detaljstyrning av de statliga myndigheterna till en alltmer resultatorienterad styrning där myndigheterna inom angivna ekonomiska ramar skall uppfylla regeringens ställda mål. Förhandlingar om tjänstemännens löne och anställningsvillkor har t.ex. flyttats till lokal nivå. Rätten att anställa chefer i ledande befattningar har som ett annat exempel delegerats från regeringen till myndigheten. De offentliga tjänstemännens handlande skall dock precis som förr präglas av ledord som integritet felfrihet, etik och moral. Kontokort har ersatt tidigare kontantkassor. I min egen kommun, Sundsvall, t.ex. används de flesta kontokort där arbetsgivaren är betalningsansvarig av föreståndare för olika institutioner inom socialtjänsten. Den vanligaste användningen är vid små inköp som går direkt till verksamheten på förskolor, sjukhem och gruppboende. I reglerna framhålls självfallet med tydlig skärpa att korten inte får användas privat. Korten är helt enkelt avsedda för att ersätta kontantinbetalning samt fakturering som rör mindre belopp. Alla inköp och kontantuttag skall verifieras med kvitton och attesteras av annan person än kontoinnehavaren. Samtidigt pågår ett utbyte av kort för de kontoinnehavare som mer sällan behöver sina kort och där det alltså inte handlar om inköp till daglig verksamhet till små belopp. Det är naturligtvis en följd av de kontokortshistorier vi upplevt. Men jag kan tillägga att, kanske till skillnad från Uppsala kommun, har man i Sundsvalls kommun inte kunnat hitta något missbruk, fiffel eller fusk. Eftertanke, noggrant övervägande och kontroll, inte centralstyrning, är det mest verksamma medlet för att få en offentlig verksamhet att fungera på bästa sätt. Förvaltningspolitiska kommissionen, som här har berörts i korthet, skriver i sitt betänkande: "Handlingsfrihet för myndigheterna befrämjar deras initiativförmåga och engagemang. I takt med att komplexiteten och förändringstakten i samhället har tilltagit så har behovet av handlingsfrihet för myndigheterna ökat. Den traditionella detaljstyrningen svarar dåligt mot detta. Senare års avregleringar och delegeringar av administrativa beslutsbefogenheter har mot den bakgrunden varit högst betydelsefulla. Det är vidare positivt att myndigheterna i högre grad förser Regeringskansliet med information som kan ligga till grund för planering och beslut." En aspekt på den ökade frihet för myndigheterna som följer av de nya styrmodellerna är dess återverkningar på kontrollen. Under en tid har man kunnat se att friheten inte fullt balanserats av ökad internkontroll och externrevision. Justitiekanslern konstaterar trots det i sin rapport Förstärkt skydd mot oegentligheter i offentlig förvaltning att det inte finns belägg för att det mer allmänt skulle förekomma oegentligheter inom den offentliga förvaltningen. Ett flertal organ som RRV, Förvaltningspolitiska kommissionen och JK har arbetat med frågor om kontroll och revision. Av grundläggande betydelse för att motverka oegentligheter är självklart förekomsten av tydliga och ändamålsenliga kontrollsystem. De statliga myndigheternas verksamheter är oerhört diversifierade. Det kan därför inte finnas någon för alla myndigheter given modell för hur internkontrollen skall vara utformad eller hur kontokorten skall se ut. Men ett viktigt led i det här är att det tydliggörs vem som bär ansvaret för att oegentligheter utreds och åtgärdas och attesträttens innebörd. Det bör enligt utskottets majoritet överlämnas till regeringen och myndigheterna att ta till vara det som kommit fram i JK:s rapport, hos RRV och i Majoriteten anser därför att det för närvarande inte finns anledning att lagreglera och därmed förbjuda kontokort där arbetsgivaren har betalningsansvar. Det innebär inte att myndigheterna utan eftertanke skall använda denna typ av kort. Tvärtom åligger det självklart ansvariga chefer att noga överväga vilken typ av kort som bäst främjar verksamheten. Kontokort kan som så mycket annat förvisso missbrukas. Men det är fel att angripa korten, som bara är symbolen för själva missbruket. De i motionen ifrågasatta korten är vid vissa tillfällen praktiska. Det viktiga är i stället att skapa en kultur som gör att missbruk inte uppkommer genom att skärpa och tydliggöra reglerna för kortens användande samt ha en väl fungerande och effektiv internkontroll. Avslutningsvis vill jag säga att all erfarenhet visar att det inte är förbud utan god insyn och långtgående öppenhet som är nyckelord när det gäller att motverka fiffel och fusk.

Herr talman! Det hade nog varit värdefullt om Susanne Eberstein hade omformulerat sitt anförande något efter det att hon hört de tidigare inläggen. Hon talar nu litet bryskt om att reservanterna kräver en lagreglering i frågan. Det vi har efterlyst är att de regler som Regeringskansliets förvaltningskontor har utfärdat för departementen skulle kunna upphöjas till en övergripande riktlinje för statsförvaltningen, vilket ju är något annat. Sedan tar hon upp precis det jag föregrep henne med. Hon vädrar argument om detaljstyrning. Detta är inte fråga om någon detaljstyrning, utan det är fråga om att få ett gemensamt förhållningssätt i statsförvaltningen. Det finns utomordentligt decentraliserade företag, stora koncerner, som kan ha ett gemensamt förhållningssätt till just kontokorten. Det förekommer. Men ingen skulle ta de orden i sin mun och säga att det är ett detaljstyrt företag. Det är en fullständigt orimlig hållning. Vidare tar Susanne Eberstein upp de kontantkort som man har på barnstugor, ålderdomshem och servicehus och jämför dem med den typ av tjänstekontokort som det här ärendet handlar om. Jag lovar, Susanne Eberstein, att gräver man i Sundsvalls kommun på samma sätt som man har gjort i Uppsala kommun kommer man att hitta exempel på att de här tjänstekontokorten, som någon annan än man själv är betalningsansvarig för, inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Vi frågar då: Vilka är egentligen olägenheterna med att övergå till ett system där man har kontokort med privat betalningsansvar?
Herr talman! Jag vill verkligen medge, Lennart Hedquist, att jag glömde att prata om etikgruppen. Det är inte så att Arne Kjörnsberg är etikguru i vårt parti. Vi har ett partiuppdrag. Lennart Hedquist kan vara övertygad om att vi kommer att lägga fram förslag på väldigt många olika områden där det gäller att se över och fundera på hur vi skall återfå människors förtroende för politikerna. Detaljstyrning tycker jag att det är när riksdagen skall tala om precis hur statlig verksamhet skall skötas. Det är detaljstyrning, oavsett om det handlar om förbud eller riktlinjer.
Herr talman! Det senaste inlägget var utomordentligt märkligt. Menar Susanne Eberstein att man från detta hus, från riksdagen, inte skulle kunna utforma vissa övergripande riktlinjer som utgör ett gemensamt förhållningssätt för statsförvaltningen, och att om man gör det betraktas det som detaljstyrning? I utomordentligt många viktiga frågor finns det såväl skrivna som oskrivna regler om hur man skall uppträda i statsförvaltningen. Vi har fått exempel på att man inte alltid har följt de oskrivna reglerna. Då kan statsförvaltningen kanske ha behov av att det utfärdas vissa övergripande riktlinjer som gäller den.
Herr talman! Jag tycker att det som saknas i den här debatten är skillnaden mellan dem som en eller annan gång reser eller representerar i tjänsten och de som ständigt är ansvariga för mindre inköp. Det är faktiskt i de förstnämnda fallen som missbruk har skett. Jag vill inte riktigt hålla med Lennart Hedquist om att man skulle ha något annat kort än vanliga kreditkort med arbetsgivaransvar. Man kan tänka sig att föreståndarinnan på Harpsund eller en föreståndare på en ungdomsvårdsskola som behöver handla skall kunna ha sådana. Det handlar inte om några kontantkort. Det är alldeles vanliga kort med arbetsgivaren som ansvarig. Det skulle innebära att man återgick till förskott och löpande räkning. Det var det betalningssätt som användes förr i tiden. Det är oerhört tungt, och det medför dyrbar administration. Jag vet inte om det skulle göra den statliga verksamheten bättre och effektivare. Även på den tiden förekom det faktiskt oegentligheter, Lennart Hedquist, eftersom människor, oavsett teknik, dessvärre är sig ganska lika över tiden. Därför menar jag att tydliga regler och intern kontroll är de bästa verktygen.
Herr talman! Det var intressant att höra på Susanne Eberstein. Men jag tycker nog att hon slog in öppna dörrar i den meningen att hon försökte få det att verka som om reservanterna ville totalförbjuda den här typen av kort. Det är inte alls detta det handlar om. Hon är dessutom ambivalent. Hon talar om att det som nu behövs är att man skapar en annan kultur genom att skärpa villkoren för användningen och stärka internkontrollen. Men det är ju precis det vi kräver i reservationen. Det är inte detaljstyrning, Susanne Eberstein. Vad är det som skiljer åtgärdsförslagen i majoritetstexten och de i reservationen åt, annat än att vi faktiskt också vill att regeringen tar till sig detta? Vi vill att man sätter i gång att skapa denna kultur genom att skärpa villkoren och genom att stärka internkontrollen. Vi tycker egentligen samma sak. Den enda skillnaden är att ni inte vågar fatta ett beslut där vi ger regeringen dessa saker till känna. Det skulle vara mycket intressant att få veta bakgrunden till denna tvekan.
Herr talman! Jag har uppenbarligen ett större förtroende för att regeringen handlägger den här frågan på bästa sätt efter att vi nu har fått fram de här rapporterna. Jag har uppenbarligen också ett större förtroende för hela den statliga förvaltningen och myndigheterna än Mats Odell har.
Herr talman! Då har man svårt att se vad riksdagen skall ha för roll i det här sammanhanget över huvud taget, om vi har en sådan regering som känner av saker och ting redan innan vi fattar beslut. Jag tror att riksdagen behöver aktivera sig. Vi har, precis som flera talare har varit inne på, ett stort behov av att återupprätta ett förtroende hos medborgarna i de här frågorna. Därför tycker jag att det är mycket märkligt att vi inte nu kan fatta ett beslut om att ge regeringen till känna det vi faktiskt är överens om.
Herr talman! Mats Odell har svårt att hitta riksdagens roll om man inte får genomföra sådana här riktlinjer. Då tycker jag att det finns anledning för kd att fundera väldigt mycket. Jag kan bara vidhålla att jag har större förtroende. Riksdagen kan ju titta närmare på sina egna regler. På det sättet finns det anledning att ta upp detta. Riksdagsledamöterna har faktiskt sådana kort som kan användas just på detta sätt.
Herr talman! Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Centerpartiet har väldigt dåliga argument för sin sak eftersom majoritetens företrädare, Susanne Eberstein, måste ta till en total förvrängning av vad som faktiskt står i reservationen för att kunna klara av att argumentera och dessutom inte argumenterar över huvud taget i de andra frågor som vi har tagit upp. Det finns alltså inget förslag om att lagreglera vilka kontokort som skall kunna användas, utan det finns förslag om att uttala en riktlinje, och om Susanne Eberstein läser innantill på s. 11 ser hon också att det där framgår vad den skulle innebära. Jag kan inte se att detta står i någon motsatsställning mot olika typer av inköpskort ute i kommunala eller lokala verksamheter. Vad jag vet har hittills inga ålderdomshemsföreståndare eller dagisfröknar tagits på bar gärning med att supa skallen av sig på porrklubb, så jag tror inte att det är något stort problem. Vad det handlar om är att ta bort arbetsgivarens betalningsansvar i en riktlinje för dem som använder kort ute på fältet för egen räkning, t.ex. på resor osv. Jag tycker att Susanne Eberstein och majoriteten är skyldig oss några tydliga argument i den delen. Jag skulle också gärna vilja ha åtminstone något ord av argumentation för varför man inte är beredd att göra någonting för att det skall vara lätt för folk att göra rätt med sina egna skattebetalningar.
Herr talman! Det är riktigt: Jag har inte pratat om servicecheckar, men det skall jag göra nu. Det är väl alldeles självklart att det inte är så enkelt att om vi inför servicecheckar kommer alla människor att göra rätt för sig. Dan Andersson har överlämnat sin utredning om tjänstebeskattning, och han har olika idéer. Riksskatteverket har också kommit med olika förslag. Det här håller nu på att manglas igenom på det gammaldags traditionella sättet, dvs. olika delar av samhället får yttra sig över det så att man kanske kommer att få fram ett beslut, förhoppningsvis ganska snart. Det är ju inte så enkelt att om vi bara inför servicecheckar kommer alla att göra rätt för sig. Det vore ju härligt om det var så, men så enkelt är det inte. Jag pratade om motionen och att man ville avstyrka motionen. Jag vidhåller att jag tycker att det är regeringens sak att se till att dessa kort används på bästa sätt.
Herr talman! Så enkelt är det inte, säger Susanne Eberstein, att om det är lätt att betala skatt så gör folk det. Nej, och det kan ju ha ett visst samband med att skatterna kanske också är väldigt höga. Men jag tycker ändå att ett första steg måste vara att göra det möjligt för dem som vill betala skatt att faktiskt också göra det, utan att behöva anlita någon konsultfirma som kan hjälpa till för att man skall lyckas med det hela. Man skall inte kunna skylla på att det är för svårt. Det tycker jag är ett första steg för att man över huvud taget skall kunna prata om moral och skattemoral i dessa delar. Dan Andersson tycker att uppdragstagaren skall betala själv. Jag tycker att regeringen i den delen inte skall invänta remissinstansernas svar på Dan Anderssons utredning utan göra som Riksskatteverket, som har hand om frågan, direkt har föreslagit. Vi för vår del är absolut inte låsta vid någon speciell teknisk lösning, men vi vill däremot att man hittar en enkel form, och det har Riksskatteverket visat. När det gäller kontokorten är det ju tråkigt om Susanne Eberstein inte kan debattera det som vi faktiskt här debatterar utan måste relatera till en motionstext som ingen har yrkat bifall till. Jag skulle vilja ha något argument mot vår reservation. Susanne Eberstein sade ju i förra replikskiftet, med Mats Odell, att hon har fullt förtroende för att regeringen kan hantera den här frågan. Jag kan bara säga att jag inte har det. Just den här regeringen har ju visat att de inte ens själva klarar av att hålla reda på sina plastkort.
Herr talman! Jag vidhåller att jag tycker att det skulle vara klåfingrigt av riksdagen att gå ut med en sådan här hemställan till regeringen med tanke på t.ex. våra egna betalkort. Jag har ännu aldrig träffat någon som säger: Det är så krångligt att betala skatt, och om jag bara visste hur jag skulle göra så skulle jag absolut göra det. Jag tror att det där är en myt. Jag har själv haft dagmamma och betalat skatt för henne, och redan på den tiden, på 1970-talet då reglerna faktiskt var betydligt snårigare än i dag, gick det alldeles utmärkt att göra det utan att vara väldigt duktig. Men det är självklart att vi skall underlätta så mycket som möjligt för att anställa folk och betala in skatt. Sådana här regler - regler som är administrativa, krångliga eller för många - skall hela tiden ses över. Riksskatteverket har kommit med förslag och jag menar att vi bör avvakta.
Herr talman! Med tanke på vad Susanne Eberstein har sagt här om vad det är för förslag som oppositionen för fram skall jag läsa innantill här vad vi egentligen föreslår. Vi föreslår att "företagskort med statligt betalningsansvar bör användas med största restriktivitet, att om betalkort över huvud taget används skall företagskort med personligt betalningsansvar i första hand komma i fråga samt att kontrollsystemen bör stärkas". Riksdagen skall också säga det här till sin regering. Det är ju vår regering. Det är riksdagen som har tillsatt statsministern, det är riksdagen som skall fatta beslut och det är riksdagen som skall styra regeringen. Det finns alltså inget lagförslag, vilket har påtalats redan, och det finns inget förslag om totalförbud från oppositionen i den här reservationen. Det är ju den som behandlas nu. Det är också intressant att höra Susanne Eberstein när hon kommer in på förtroendet för regeringen. Det är ju närmast en konstitutionell fråga om man från riksdagen skall avstå från sin makt att styra och tala om för regeringen vad det är som gäller och vilka riktlinjer man skall agera efter. Skall riksdagen avstå från det? Det är ju nästintill samma sak som att avskaffa demokrati, så det där tror jag inte var särskilt välbetänkt. Jag kommer liksom Susanne Eberstein från Sundsvall, och jag kan konstatera att det där hittills har fungerat bra vad vi vet. Men det utesluter inte, det förhindrar inte och det har inte heller förhindrat att mycket missbruk har förekommit på andra håll. Vi har en lång rad skandaler, och det finns verkligen skäl för riksdagen att slå fast riktlinjer för kontokorten så att vi får bort detta missbruk, får enhetliga riktlinjer och får en bättre styrning av den här verksamheten.
Herr talman! Jag tycker att det är överord att om vi inte gör just den här hemställan skulle riksdagen vara totalt onödig och demokratin bortflugen. Om det bara var det det hängde på skulle vi väl ha betydligt fler sådana hemställanspunkter. Att alternativet att riksdagen skulle avstå från just det här fallet skulle innebära att den inte hade någon makt alls är för mig en obegriplig inställning.
Herr talman! Susanne Eberstein glider undan igen här. Det vore ju på sin plats att debattera det som utgör åsiktsskillnaden, dvs. om riksdagen skall tala om vilka riktlinjer som skall gälla för detta eller inte, om riksdagen skall säga inget eller säga något och om vi skall ge regeringen riktlinjer som den sedan har att fullfölja och använda i sin styrning av den statliga verksamheten eller inte. I stället börjar Susanne Eberstein prata om någonting annat som faktiskt inte föreslås i reservationen och låtsas som om det skulle handla om alla andra beslut som faktiskt inte är aktuella i sammanhanget. Delegering, vilken form den än sker i, innebär inte att den som delegerar har avsvurit sig ansvaret. Det är i det här fallet riksdagen som har det yttersta ansvaret för att utforma bra riktlinjer för den statliga verksamheten, och det ansvaret vill inte jag undandra mig.
Herr talman! Jag tycker att jag på ett mycket tydligt sätt har talat om både en översyn av dessa regler och kontroll, och jag kan tala om att de förvaltningsregler som har tillkommit har gjort att departementen redan på ett ganska tidigt stadium har bytt kort för de flesta, framför allt för dem som inte behöver annat än kort för resor och eventuell representation. UD t.ex. skulle enligt uppgift bara ha denna nya typ av kort, och det tycker vi från majoritetens sida är ett alldeles utmärkt initiativ. Det är precis så det skall skötas. Sådana här förvaltningspolitiska riktlinjer som kommer från Regeringskansliet skall gå ut i hela verksamheten. Jag menar fortfarande att det inte behövs någonting härifrån i det fallet.

Herr talman! Gränsdragningen mellan vad stat och kommun skall och inte skall syssla med är en ständigt aktuell fråga i debatten. Det är riktigt och bra att en sådan diskussion förs. Här deltar ju många aktörer, med bl.a. kommunallagen och dess kompetensregler som vägledning. Valda politiker skall sedan göra avvägningar. Kommunen skall naturligtvis inte konkurrera ut företagare i verksamheter som ligger utanför den kommunala kompetensen.

Herr talman! Det svenska rättsväsendet och den svenska juristkåren har av tradition sett på straffrätten ur ett gärningsmannaperspektiv. Om vi ser på juristutbildningen har stor kraft lagts ned på att definiera vad som i lagens mening är att betrakta som brott, och straffsystemet har under de senaste två århundradena ofta diskuterats med utgångspunkt från vad som bäst främjar brottsprevention. Bakom detta har naturligtvis legat omsorg om brottsoffer, men brottsoffret har inte blivit synligt i debatten. Enligt min mening har vi sent, alltför sent, satt brottsoffret i fokus för den kriminalpolitiska debatten. Enligt min mening borde även brottsoffret sättas i fokus för den straffrättsliga utbildningen av framtidens jurister. Under de senaste tio åren har ett antal reformer genomförts - till att börja med främst reformer till följd av att enskilda problem blivit tydliga och krävt åtgärder. Först genom proposition 1993/94:143, Brottsoffren i blickpunkten, kom förslag till åtgärder efter en mera systematisk genomgång av brottsoffrets situation med utgångspunkt från hur ett brottsoffer upplever den rättsliga processen och de problem ett brottsoffer möter efter att ha drabbats av brott. Brottsoffren i blickpunkten byggde bl.a. på många möten med brottsoffer och med personer som hade kontakt med brottsoffer. Deras erfarenheter och uttalade behov blev inspirationskälla till förslaget. Ett behov som blev uppenbart vid den genomförda inventeringen var att åtskilligt arbete för brottsoffer hindrades på grund av resursbrist. Ideellt arbete gavs upp då de engagerade inte enbart behövde ge av sin tid och sitt engagemang utan också fick bekosta lokaler, telefon osv. Intressant tvärvetenskaplig forskning hamnade mellan stolar. Inte var det rent samhällsvetenskaplig forskning; inte var det medicinsk forskning. Hela tiden hänvisades de som sökte forskningsbidrag till någon annans bord. Bl.a. dessa erfarenheter resulterade i inrättandet av Brottsofferfonden, som enligt intentionerna skulle finansieras med hjälp av en avgift utdömd av domstol samt ett avdrag på fängelsedömdas ersättning. Den senare finansieringskällan fick stark kritik från en minoritet i riksdagen. Skälet till kritiken var att de fängelsedömda ansågs få behålla alltför litet om de skulle bidra till att stärka brottsoffrens ställning. Efter regeringsskiftet 1994 såg den nuvarande regeringen, som motsatt sig avdraget, chansen att minska tillflödet till Brottsofferfonden. Emellertid hade man tydligen glömt sitt tidigare argument mot avdraget. Det som hände var att Brottsofferfonden förlorade ett viktigt tillskott, men de fängelsedömda fick inte höjd ersättning. Avdraget blev nu i stället en ren besparing för staten. Snart har tre år förflutit sedan propositionens förslag började tillämpas. Redan i propositionen aviserades att en utvärdering borde göras för att utläsa effekterna och även se vilka ytterligare behov av stöd för brottsoffer som kunde föreligga. På grundval av bl.a. en moderat motion uttalade riksdagen förra året att en uppföljning skulle genomföras, och regeringen har till följd av riksdagens tillkännagivande också initierat en sådan. Åtskilliga av de motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet tar upp just sådana frågor som är föremål för utvärdering och prövning av den pågående utredningen. Av detta skäl har vi moderater ställt oss bakom majoritetsförslagen i dessa delar. Vi menar att vi skall fortsätta på den inslagna vägen, inte återgå till 80-talets dellösningar utan försöka att ha den helhetssyn som brottsofferpaketet 1993/94 syftade till. Flera av de aktuella motionerna tar upp förslag som återfinns i Kvinnovåldskommissionens förslag. Vi står bakom majoritetens förslag att avvakta beredningen. Vi vill dock redan nu klargöra att även om denna beredning resulterar i förslag till förbättringar rörande t.ex. krav på högre prioritering av våldsbrott mot kvinnor krävs att det nedrustade rättsväsendet får väsentligt högre anslag än i dag om förbättringsförslag skall bli någonting annat än pappersprodukter. Centern har i en motion föreslagit att brottsoffer skall kunna erhålla hjälp till terapikostnader. Det är ett problem för många brottsoffer som har behov av kvalificerat psykologiskt stöd och kristerapi att det i dag finns ytterst begränsade möjligheter att få ekonomisk hjälp till denna behandling. Därför står vi bakom detta förslag. Frågan om information till målsäganden om det egna ärendet är av största betydelse. Det är därför viktigt att samtliga yrkeskategorier inom rättsväsendet också ger den information som krävs för att målsäganden skall kunna ta till vara sin rätt. Enligt vår mening bör därför brottsutredarna åläggas att fortlöpande hålla brottsoffren informerade om hur utredningen fortskrider. I de fall åtal inte väcks bör beskedet om detta till brottsoffret innehålla information om dennes möjlighet att begära överprövning. När åtal har väckts bör ett personligt möte kunna ske mellan åklagare och målsägande på ett tidigt stadium, om målsäganden uttrycker önskemål om detta. Det är också viktigt att domstolarna tar väl hand om målsäganden i samband med rättegång. Vår uppfattning är att det är väsentligt att detta beaktas i det pågående översynsarbetet. Vi föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna och yrkar därför bifall till reservation 10. Naturligtvis står vi bakom även våra övriga reservationer, men för tids vinnande nöjer vi oss med att yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Våldet breder ut sig. Det kryper ned i åldrarna och blir allt brutalare. Någon entydig förklaring till denna utveckling finns i dag inte. Några skäl till våldsutvecklingen anses vara arbetslöshet, segregation och brist på fasta normer och etisk fostran, men självklart brukar också ökat utbud av alkohol och narkotika, ökat vapeninnehav och underhållningsvåldet i massmedierna anges som orsaker. Men det saknas en samlad kunskap som kan få oss att förstå varför våldsbrotten förändras och berör så många grupper i samhället. Kampen mot våldet måste vara allas angelägenhet. Det är bakgrunden till att vi i Centern anser att en kommission bör tillsättas och få i uppdrag att diskutera de olika åtgärder som kan behöva vidtas för att på bred front kunna bekämpa de tilltagande våldstendenserna i samhället. Arbetet i denna kommission måste särskilt belysa det manliga våldet och det faktum att männen står för huvuddelen av våldet. Kommissionens arbete bör också inriktas på att bli ett slags rådslag med hela svenska folket mot våldet. Kommissionen bör kunna föreslå åtgärder som kan utvecklas särskilt på det lokala planet och mobilisera samarbete med olika grupper i samhället, bl.a. folkrörelser. Detta påtalar vi i reservation 1, som vi har gemensam med I reservation 3 framhålls att våld mot kvinnor har förekommit i alla tider och att det dessvärre fortfarande är vanligt förekommande i vårt samhälle. En stor del av de kvinnor som blir misshandlade lever tillsammans med den man som misshandlar. Det faktum att våldet utövas inom familjen gör att dessa brott inte kommer till myndigheternas kännedom i samma utsträckning som annan våldsbrottslighet. Motionsvägen har vi från Centerns sida år efter år krävt ytterligare insatser för att motverka våldet mot kvinnor. Vissa motionskrav, faktiskt ganska många, har blivit tillgodosedda under årens lopp, men vi menar att fler insatser krävs. Detta berörs också i Kvinnovåldskommissionens betänkande, som innehåller olika förslag till nya insatser. Det är därför viktigt att denna kommissions förslag nu läggs fram och får övervägas och att riksdagen snarast ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag. Jag vill här peka på några av de frågor som jag anser vara särskilt angelägna att ta upp till behandling och som vi i Centern har motionerat om. För att kunna avgöra vilka åtgärder som bör vidtas mot våldet mot kvinnor krävs ökad kunskap om brottslighetens nivå, struktur och utveckling. Statistiken över anmälda brott och uppgifter om hur brott mot kvinnor hanteras inom rättsväsendet utgör viktiga källor till sådan kunskap. Av kriminalstatistiken går det emellertid inte att i dag utläsa om det anmälda våldet ägt rum mellan två män eller om t.ex. det våld mot kvinnor som anmäls till polisen utövats av män som dessa kvinnor lever eller har levt tillsammans med. Det går därför inte i dag att utifrån statistiken uttala sig om nivå eller utveckling vad gäller våld mot kvinnor i nära relationer utan att göra specialundersökningar. Kriminalstatistikens utformning bör därför ändras. En ökad könsuppdelning av statistiken krävs, liksom information om skadestånd och frihetsberövande vid brott som avser våld mot kvinnor. Just kravet om ökad könsuppdelning av statistiken över våld mot kvinnor har faktiskt krävts i en sjupartimotion till riksdagen under detta riksdagsår. En brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor bör också genomföras för att öka kunskaperna ytterligare. Kvinnojourerna och kvinnoforskningen såväl i Sverige som utomlands har också bidragit till ökade kunskaper om våld mot kvinnor. Det gäller inte minst frågor om makt och inflytande som konfliktorsak mellan män och kvinnor. En kartläggning bör också göras av sambandet mellan förekomsten av våldspornografi och våldsbrott mot kvinnor. Frågan hur kvinnor som utsätts för våld bemöts av myndigheterna inom bl.a. rättsväsendet är av central betydelse. Här krävs bättre rutiner och kortare handläggningstider, liksom att riktlinjer för domstolarnas handläggning av ärenden om våld och andra övergrepp mot kvinnor utvecklas närmare i policydokument. På sätt som Kvinnovåldskommissionen föreslagit anser jag vidare att domstolsverket bör utforma en lämplig fortbildning för domstolspersonal i frågor som gäller våld mot kvinnor. Vad gäller polisens arbetsmetoder föreligger ett behov av datoriserat informationssystem som gör det möjligt för polisen att snabbt identifiera om det är fråga om upprepat våld och följa upp sådana fall på ett effektivt sätt. Detta har vi motionerat om förr från Centerns sida. Än så länge har det inte blivit genomfört. Det är skälet till att vi upprepar kravet. Det är faktiskt så att polisen ofta får rycka ut på grund av t.ex. lägenhetsbråk utan att ha kännedom om att andra polismän har varit i samma lägenhet vid tidigare tillfällen i samma ärende. Ett datoriserat system med bakgrundsinformation om tidigare ingripanden m.m. skulle självklart underlätta för polisen att vidta relevanta åtgärder. Jag vill också ta upp frågan vilket skydd polisen bör kunna erbjuda kvinnor som har utsatts för våld. Enligt min mening bör sådana åtgärder som trygghetspaket och livvaktsskydd nu kompletteras med s.k. punktbevakning av gärningsmän, dvs. att polisen särskilt bevakar och kontrollerar de gärningsmän som hotar eller förföljer sina offer. I reservation 6 påtalas att könshandeln åter har ökat. För att förhindra en sådan utveckling måste forskning, information och uppföljande verksamhet fortsätta och intensifieras. Men det räcker inte att försöka informera bort könshandeln. Det har vi gjort länge, utan resultat. En kriminalisering av könsköparna är också en viktig signal från politiskt håll att prostitution är någonting som inte accepteras i vårt samhälle. Det betyder inte att jag tror att det går att lagstifta bort prostitutionen. Det krävs flera andra åtgärder, särskilt sociala insatser, men också insatser mot drogmissbruk måste erbjudas. I den här reservationen menar vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Reservation 7 handlar om oetisk kontaktförmedling. Det är en verksamhet som kan sägas gå ut på att importera kvinnor till Sverige. Det kan vara djupt oetiskt och kränkande för de inblandade parterna. Den som i vinningssyfte ägnar sig åt sådan verksamhet och på ett cyniskt sätt utnyttjar inte bara kvinnors önskan om ett bättre liv utan också mäns kontaktbehov och osäkerhet bör på något sätt utsättas för sanktioner från samhällets sida. Enligt min mening ger inte de nu tillämpliga bestämmelserna i brottsbalken tillräckligt utrymme för att komma åt denna typ av förmedling av kontakter. Härför behövs ett regeringsförslag med mer effektiva sanktioner. I samband med kommunistdiktaturernas fall och utvecklingen av marknadsekonomier har olika sociala problem uppstått i Östersjöområdet. Förutom den organiserade brottsligheten har sexhandel med barn och prostitution ökat kraftigt under senare år. Centerpartiet ser mycket allvarligt på denna utveckling och anser att regeringen bör verka för att en särskild aktionsgrupp tillsätts inom Östersjörådet med uppgift att analysera problemen och föreslå lämpliga åtgärder. Enskilda organisationer med engagemang i kvinnofrågor och frågor om barns rättigheter bör involveras i aktionsgruppens arbete. Detta påpekar vi i reservation Herr talman! Brottsofferfrågorna måste ställas i centrum. Genom resultatet av Brottsofferutredningens arbete kommer förhoppningsvis ytterligare förbättringar att kunna genomföras på området. Jag vill peka på några åtgärder som jag anser vara särskilt angelägna att vidta. Enligt Centerns mening föreligger det ett behov av att kunna förorda ett målsägandebiträde även vid tredjemansskada, t.ex. då de efterlevande till någon som bragts om livet åsamkats personskada som gett medicinska effekter. De anhöriga har många gånger svårt att föra sin egen talan och vågar inte anlita en advokat utan att särskilt veta att de själva slipper att stå för kostnaderna. Lagstiftningen bör därför ses över så att målsägandebiträde kan förordas även vid tredjemansskada. Oftast är det polisen som först kommer i kontakt med brottsoffret. Det är därför viktigt att polisen vid första kontakten ägnar offret tid, omsorg och intresse. Utbildnings och fortbildningsinsatser och goda rutiner inom polisen är viktiga för att ytterligare förbättra hjälpen till brottsoffren. Informationen till brottsoffren är också viktig. Samarbetet mellan polis och brottsofferjourer fungerar bra på sina håll men behöver utvecklas. Brottsoffret bör vid anmälningstillfället bl.a. informeras av polismyndigheten om brottsofferjourernas arbete och brottsoffrens rättigheter vad gäller stöd och hjälp av samhället. De brottsoffer som så önskar bör också kunna bli kontaktade eller få besök av polis en kort tid efter brottet. Samtliga polisdistrikt har väl utarbetade rutiner för hur stöd och information till brottsoffer sker. Ett personligt möte på ett tidigt stadium mellan åklagaren, brottsoffret och målsäganden bör kunna ske när målsäganden har uttryckt önskemål om detta. Åklagaren kan då lämna målsäganden information om handläggningen av ärendet. När åklagaren t.ex. beslutar att ett brott inte kan bestyrkas bör åklagaren beskriva skälet till detta beslut om målsäganden så önskar för att kunna skapa förståelse för detta. Det är också viktigt att domstolarna tar väl hand om målsäganden i samband med rättegång. Här har vi från Centerns sida föreslagit ett särskilt handlingsprogram vid varje domstol. Bl.a. bör ett särskilt väntrum kunna erbjudas. Lagen om besöksförbud är ett viktigt skydd för kvinnor som hotas av förföljelser och trakasseras. Enligt Centerpartiets mening vore det intressant att närmare studera det system som tillämpas i Irland och som innebär att det är den misshandlande, alltså oftast mannen, som kan få besöksförbud i sitt eget hem. I avvaktan på beslut om vem som skall få rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet bör den misshandlade kvinnan ha rätt till detta. Vi tycker att införandet av ett sådant system bör utredas. I reservation 15 talas om förskottering av skadestånden. För att brottsoffren skall garanteras sitt utdömda skadestånd - det kan ofta ta lång tid att över huvud taget få utdömt ett sådant - tycker vi att staten inom rimlig tid skall gå in och förskottera de utdömda lagakraftvunna skadestånden i de fall där gärningsmannen inte betalar. Sedan får det bli statens uppgift att fortsätta att driva skadeståndskravet gentemot gärningsmannen. Detta vore det bästa sättet att garantera brottsoffren att få sina utdömda skadestånd. Vi vet att det har skett förbättringar på det här området, att kraven omgående skickas över till kronofogdemyndigheten i dag. Men offren får många gånger ändå vänta långa tider på att få sitt skadestånd. I Norge har man infört ett system där staten går in och förskotterar skadeståndet. Vi tycker att man skall studera detta. Reservation 16 handlar om terapikostnader för brottsoffer. Eftersom Gun Hellsvik har utvecklat kraven i den reservationen skall jag inte närmare gå in på dessa. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 3 och 11 även om jag självfallet står bakom samtliga centerreservationer.